Herr talman! I den socialdemokratiska motion som behandlas i justitieutskottets betänkande nr 8 begärs tillämpning av politisk proportionalitet av nämndemännen ända in i.tingsrätternas avdelningar. Detta är att politisera nämndemannainstitutionen.in absurdum. Redan känner många oro över att nämndemännen utses politiskt. Man: är ängslig för att rättsväsendet skall politiseras, vilket vore förödande för rättstryggheten. Flera av de remissinstanser som yttrat sig över denna oroväckande motion andas tillfredsställelse övér nuvarande förhållanden. Systemet fungerar bra i praktiken, säger man. Jag tror inte heller att våra nämndemän låter sina politiska uppfattningar influera sina: ställningstaganden, men redan det faktum att basen för deras rekrytering är rent politisk känns obehagligt. De Nr 33 långa mandatperioderna ger visserligen nämndemännen stor förtrogenhet med domstolsväsendets funktion, men de skapar också risker för att vi får ett slags självlärd amatörjuristkår. Nämndemännen väljs nämligen för så långa perioder att faran är stor för att de efter hand inte känner sig som « Kn É Nämndemäns allmänhetens företrädare utan snarare som medlemmar av domstolsetablistjänstgöring i semanget. F. n. torde det dock vara snedrekryteringen som utgör det största domstol hindret för allmänhetens allsidiga representation i rättsväsendet. Frågan är om inte det anglosaxiska systemet med slumpmässigt utsedda nämndemän skulle vara värt att pröva. Vi skulle då definitivt bli av med misstanken om politisering, vi skulle få många fler av medborgarna engagerade i domstolarnas arbete och vi skulle slippa befara att nämndemannainstitutionen misstänktes för fördomsfullhet. För ca tio år sedan motionerade jag i dåvarande andra kammaren om en utredning av formerna för att utse nämndemän. Eftersom man på socialdemokratiskt håll inte över hela linjen inser vikten av att vårt rättsväsende står fritt från politiskt inflytande, är det värt att fråga sig om inte tanken på en sådan utredning bör väckas igen. För dagen inskränker jag mig emellertid, herr talman, till att yrka avslag på motionen 518 och därmed bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet nr 8.

Herr talman! I detta betänkande från socialutskottet behandlas bl.a. motionen 1977/78:394 av Olof Palme m.fl. rörande Apoteksbolagets verksamhet. Apoteksbolaget har genom avtal med staten åtagit sig att i sin verksamhet följa de allmänna riktlinjer som dragits upp vid riksdagsbehandlingen 1970 angående läkemedelsförsörjning. Kravet i motionen är att läkemedelsförsörjningen även i fortsättningen skall vara förankrad i 1970 års riksdagsbeslut. I majoritetens skrivning i utskottsutlåtandet påpekas att motionen väckts under den tidigare regeringens tid och riktar sig mot den läkemedelspolitik som denna regering förde. Jag vill därför ställa frågan till utskottets talesman, om detta innebär att nuvarande regering ej kommer att fullfölja denna läkemedelspolitik. Enligt reservanternas mening borde utskottet ha understrukit den stora betydelsen av att Apoteksbolaget har anförtrotts viktiga uppgifter på Nr 33 läkemedelsområdet, som har fullgjorts i nära samverkan med socialstyrelsen, landstingen och läkemedelsindustrin. Vi vill även understryka att som utgångspunkt vid behandlingen av de utredningsförslag som f.n. bereds inom regeringens kansli bör gälla att Apoteksbolaget också i fortsättningen skall ges möjlighet att fullgöra sin uppgift i enlighet med riksdagens beslut och på grundval därav gällande avtal med staten.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

Herr talman! Socialutskottets majoritet framhåller i betänkandet 1978/ 79:15 att Apoteksbolaget även i fortsättningen måste komma att få en betydelsefull uppgift på läkemedelsområdet. Flera utredningar på området, tillsatta av trepartiregeringen, har under sommaren 1978 avgivit sina betänkanden. Då utredningsförslagen f. n. bereds inom regeringskansliet och en proposition kan väntas inom en inte alltför avlägsen framtid finns det enligt vår uppfattning inte anledning att nu göra något uttalande med anledning av den motion som John Johnsson talade om i sitt anförande. Jag kan givetvis inte göra några utfästelser i vad gäller innehållet och inriktningen i propositionen. Men det är en folkpartiregering som sitter nu — det är ett faktum — och John Johnsson kanske kan ha sina aningar att det åtminstone kan komma att skilja något när det gäller regeringarnas läkemedelspolitik.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

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1978/79:9 behandlas motionen 1559, väckt under den allmänna motionstiden. Vi motionärer har i denna motion tagit upp det stora problem som under senare år uppstått genom att möjligheten att utbilda vävlärare försvann 1975. År 1961 inrättades vid seminarierna för huslig utbildning en textillärarlinje, som omfattade två grenar: en allmän och en vävinriktad. Den vävinriktade grenen inrättades enbart vid seminariet i Stockholm. När sedan detta seminarium avvecklades år 1975 försvann också möjligheten att utbilda vävlärare. Det kan synas märkligt att man inte kunde slå larm om detta på ett tidigare stadium. Men tillgången på vävlärare var då mycket god. De flesta befann sig dock i åldrarna mellan 35 och 60 år. En del av dem ägnade sig aldrig åt yrket, medan andra genomgick en särskilt anordnad kompletterande behörighetsutbildning i sömnad; detta på grund av den omstrukturering som skedde vid gymnasieskolans genomförande. Ett stort antal vävlärare har avgått med pension de senaste åren. Ytterligare ett 20-tal vävlärare, som f. n. innehar fasta tjänster, beräknas avgå med pension inom de närmaste åren. Det är detta som gjort att bristen på utbildade vävlärare i dag är stor. Eftersom någon examination av vävlärare inte har ägt rum sedan 1975 och utbildningstiden är minst tre år är det ytterst angeläget att man på nytt inför en vävlärarutbildning. På grund av bristen på utbildade vävlärare är det i dag svårt att besätta tjänster med behöriga lärare. Detta konstaterar också SÖ i sitt remissyttrande över motionen. Man påpekar även att detta förhållande blivit mer märkbart under de senaste två åren. Utbildade vävlärare behövs inom ett flertal utbildningslinjer, såsom inom högskolan, gymnasieskolan, enskilda yrkesskolor, kommunal vuxenutbild ning, folkhögskolor, studieförbunden och arbetsmarknadsutbildningen. Dessutom ökar intresset för hemslöjd och vävning alltmer, vilket gör att hemslöjdsföreningarna har behov av fler vävlärare, bl.a. för sin kursverksamhet. Vävlärare tjänstgör också inom andra områden där man inte arbetar direkt med vävning eller vävutbildning, t.ex. på museerna. Jag vill gärna citera en del av vad Nordiska museet har skrivit i sitt yttrande över motionen: ”Inom museernas verksamhet är kunskaper i textilt handarbete en förutsättning för studiet och analysen av textilier från alla tidsåldrar. Det är också en förutsättning för en stor del av museernas textila kunskapsförmedling. Redan under 1800-talets slut verkade svenska vävlärare i utlandet och de svenska vävskolorna fick motta elever från utlandet. Detta förhållande är aktuellt än i dag. Svenska vävlärare arbetar i utvecklade industriländer som USA och även i utvecklingsländerna, där de deltar i utvecklingsprojekt som instruktörer och organisatörer. Varje år kommer grupper och enskilda besökare från i synnerhet Japan, USA och nordeuropeiska länder för att delta i vävkurser och liknande som anordnas i vårt land. Mycket ofta får vi i vår verksamhet i Nordiska museet bevis på vilken unik ställning Sverige och de övriga nordiska länderna i detta fall intar i världen. Kolleger från museer, forskare och andra utländska besökare betonar värdet av att vi har lyckats vidmakthålla kunskaper i äldre produktionsmetoder och äldre textilkunskap och gjort det till en kulturell tillgång, som de i flera fall medvetet söker sig hit för att ta del av. Det är framför allt genom hemslöjdsföreningarnas verksamhet och vävlärarna som yrkeskår som detta har möjliggjorts på ett livsdugligt sätt. För att hålla kunskaper levande krävs att kunskapskapitalet utvecklas och förnyas, och för sådant utvecklingsarbete krävs stor erfarenhet och grundliga kunskaper. Det är inte minst resultatet härav som vinner omvärldens intresse. Det kvalitetskrav som genomsyrat vävlärarutbildningen och hemslöjdsföreningarnas verksamhet är en kulturell tillgång som vårt land i dag har möjlighet att dela med sig av till många länder i hela världen. För att detta skall kunna bestå behövs ett återupptagande av vävlärarutbildningen på tillräckligt hög nivå.” Herr talman! Det sagda visar att det i dag finns ett akut behov av att en vävlärarutbildning återigen kan tas upp i sådana former att den tillgodoser även högt ställda krav på kunskaper i vävning som måste innefatta också fördjupning och specialisering inom området. Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera hur utskottet behandlat motionen och att en omfattande remissbehandling förekommit. Det är också glädjande att se hur samtliga remissinstanser har pekat på behovet av att utbildning av vävlärare åter införs. Utskottet har vid behandlingen av motionen tagit upp det krav på ökade förkunskaper som ställs i motionen. I dag kan man t.ex. vinna tillträde till den försöksutbildning som startar i höst i Göteborg utan kunskap i vävning, vilket inte är tillfredsställande. Utskottet hänvisar till UHÄ:s yttrande, vilket betyder att om det vid en utvärdering av utbildningen visar sig att förkunskaperna är otillräckliga så räknar man från UHÄ:s sida med att få beakta motionens förslag. Utskottet tar också upp den försöksutbildning i textilslöjd som fr.o.m. hösten 1978 anordnas i Göteborg och påpekar i detta sammanhang att påbyggnadskurs eller enstaka kurs i textilkunskap anordnas först fr.o.m. vårterminen 1980. Här är det viktigt att man ute i landet ser till att få till stånd sådana kurser. Detta är ju en lokal angelägenhet. Enligt utskottets mening är det av vikt att utbildningsbehovet av vävlärare kartläggs. Man föreslår också att UHÄ efter samråd med SÖ, Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund och företrädare för studieförbunden gör en bedömning av det samlade utbildningsbehovet. Jag instämmer helt i detta. Utskottet finner till slut i likhet med flertalet remissinstanser det angeläget att vävlärarutbildningen bedrivs i sådana former att den tillgodoser även högt ställda krav på fördjupning och specialisering. Herr talman! Det är många som i dag känner en djup tillfredsställelse över utbildningsutskottets behandling av denna fråga.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
Herr talman! Låt mig bara tillägga att när det gäller lärarutbildningen är det alltid svårt att göra dimensioneringen sådan att vi har den tillgång till utbildad arbetskraft som vi från fall till fall behöver. Detta är ett sådant ämnesområde. Det har de senaste åren varit delade meningar i frågan om vi har tillräckligt med vävlärare eller inte. Det råder fortfarande delade meningar om detta. Utskottet har anslutit sig till dem som hävdar att det råder brist på vävlärare. Men det finns remissinstanser som menar att det finns en dold tillgång på vävlärare som skulle kunna användas med viss uppfriskning av sina kunskaper. Jag understryker gärna att det torde vara så att det i Sverige är ett ökat intresse inom studieförbund och i andra sammanhang för kulturaktiviteter som vävning. Det är självklart att vi skall göra allt vad vi kan för att se till att det finns människor som kan hjälpa till i detta arbete. Jag hoppas att det skall vara möjligt att göra en kartläggning som ger ett underlag för ytterligare ställningstagande när det gäller utbildning av vävlärare. Det är alltså ett starkt positivt uttalande som utbildningsutskottet nu presenterar i detta ärende. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionen, som har nr 987, har Daniel Tarschys och jag på riksdagsspråk hemställt att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den föreslagna lagen om ändring i lagen om tillfällig handel bör betraktas som tillfällig i avvaktan på en lag som är skriven på enkel och tydlig svenska. På det språk som forskarna kallar för normalspråk betyder vårt yrkande: Vi vill att riksdagen skall tala om för regeringen att det snarast behövs ett nytt förslag till lag om ändring i lagen om tillfällig handel. Vi vill att det förslaget skall vara skrivet på enkel och tydlig svenska. Naturligtvis hade vi gärna skrivit vårt yrkande så här enkelt, men det finns ju som bekant också här i huset regler om hur motioner skall avslutas. Det måste låta högtidligt. Så långt som att begära ändring av de reglerna vågar vi inte gå — än så länge. Vi har bara tänkt på en vers där Disa Nilsson såg på kommunala sammanträdesmänniskor och skäms lite grand, för vi känner på oss att vi liknar dem som skildras där: ”Här sitter vid bordet ledamotsherrar ”begär härmed ordet” och läget förvärrar där herr Perfekt och där är herr Fjäska där herr Prekär med vana att ”äska”. Här sitter de still?, rösterna gälla de vill ingen illa, men "yrka", ”hemställa” rustade väl med ordningens sinne det är ett ner och ett upp i minne.” Nu åter till motionen. Vi har alltid tyckt och kommer alltid att tycka att lagstiftare skall skriva begripliga lagar. Det är därför som vi ideligen, tyvärr, måste återkomma i den här frågan. Utskottet skriver som svar på vår motion att tolkningen och tillämpningen av lagen om tillfällig handel har visat sig vara förknippad med en del problem. Så uttrycker man sig på riksdagsspråk när man håller med om vad vi påstår, nämligen att lagtexten är svår att förstå. Utskottets ledamöter har uppskattat vår omsorg om lagspråket men tycker att vi skjuter över målet med vår kritik. Det får naturligtvis utskottet anse. Frågan är dock vad väljarna och de som skall läsa lagen tycker. Vi försöker att visa omsorg om dem också. Nu är det i alla fall intressant att ta del av de praktiska resultaten av vår motion. För det första säger utskottet att den här lagen skall reglera en mångfasetterad verklighet. Mångfasetterad är ett fint ord som betyder många vinklar och ytor på verkligheten, och det är ju rätt. Så säger utskottet att just därför behövs det detaljföreskrifter som knappast kan göras lättlästa. Näringsutskottet gör precis som regeringen. Man ger upp innan man ens har försökt. Nu bad vi egentligen inte utskottet om att försöka, utan vi bad utskottet att hålla med om att regeringen borde försöka. Herr talman! Jag är rädd för att — jag citerar nu lagtexten — ”svensk medborgare och utlänning som är bosatt här i riket och som har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island” också ger upp innan de upptäcker att det står att de får sälja blommor på Stockholms gator utan särskilt tillstånd. För det andra har inte utskottet helt gett upp, och det är ju bra. Man har visat en viss omsorg om riksdagsledamöterna. Vi påpekar litet försynt i vår motion att det vid en undersökning i riksdagshuset visat sig att de riksdagsmän som blivit tillfrågade inte visste vad ordet huvudskrift betydde. Det har tydligen bekymrat utskottets ledamöter så allvarligt att de skrivit om just den paragraf där ordet huvudskrift ingick. Det är ju bra, men det är väldigt synd att vi inte testade våra riksdagskolleger på tolkningen av fler paragrafer. Då hade vi kanske kunnat få en ändring till stånd av dessa också. Nu vet vi i alla fall hur vi skall gå till väga i fortsättningen. Vi kommer med andra ord, om regeringen inte bättrar sig, att besvära våra riksdagskolleger med små tolkningstest för att utröna vad de själva förstår av lagtexten. Det skall bli intressant att ta del av resultatet. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga eftersom Karin Ahrland inte yrkade bifall till sin motion. Men det är alldeles tydligt att Karin Ahrland har överskattat lagtextens svårighet. Det står helt klart att de som har att rätta sig efter den också kan läsa den tämligen bra. Det har tidigare inte varit några problem på den punkten. Jag har nog så stor kontakt med den grupp som faller under denna lagtext, dvs. de som bedriver tillfällig handel. Utskottet har, som Karin Ahrland redovisade, gått motionärerna till mötes. Som Karin Ahrland väl känner till har man tidigare här i huset haft ambitionen att förenkla både riksdagsspråket och den s.k. kanslisvenskan. För många år sedan fanns dett.o.m. ett statsråd som skulle lära oss att skriva på Hästvedaprosa — men med föga framgång.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
Herr talman! Jag har inte överskattat lagtexten. Jag har möjligen underskattat den, Sven Andersson. Det är intressant att höra en ledamot av utskottet säga att det inte finns några problem här. Det står i utskottets betänkande att det var förknippat med en del problem. Jag är glad över att vi alla är överens om att ambitionerna är de riktiga. Den s.k. Hästvedaprosan kanske ändå var bättre än mycket av detta. Det vore måhända bra om man tog fram de anvisningar som fanns på den — Nr 33 tiden och läste dem även i riksdagen. Onsdagen den

Herr talman! I den av statsminister Ullsten avgivna regeringsförklaringen kan man läsa dels att ”regeringen skall motverka byråkratisering”, dels att det skall ges ”ökat stöd till forskning och utveckling”. Den fråga som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 gäller just hur byråkratin systematiskt underminerar stödet till forskningen. Det har den hållit på med rätt länge nu. Vid 1975 års riksdag slog så framstående ledamöter av denna kammare som Thorsten Larsson i Staffanstorp och Anders Wijkman, var för sig, larm om saken. Vid 1976/77 års riksdag fullföljde Anders Wijkman och jag attacken mot ett orimligt, orättfärdigt och skadligt system. Nu har vi till behandling socialförsäkringsutskottets betänkande över min förnyade motion i ärendet, där jag till slut har försökt räcka budgetdepartementet en hjälpande hand genom att föreslå en enkel åtgärd för att lösa problemet. Förra året försökte jag i fabelns form skildra vad det rör sig om. Jag skall därför nu bara i korthet repetera vad det gäller genom att översätta utskottsbetänkandets kurialprosa till vanlig svenska. Vänliga människor donerar, eller testamenterar, pengar till forskning över frågor, som ligger dem om hjärtat. Vetenskapliga nämnder utdelar dessa medel till forskare. Enligt bestämmelserna måste sådana medel förvaltas av en statlig myndighet, vanligen universitetsförvaltningen. Man räknar ut hur långt medlen räcker till att — förutom 39 26 LKP — bestrida lönen enligt viss löneklass. Därefter kan forskaren anställa det 63 biträde som han behöver. Så långt är allt gott och väl. Men om nu den anställda medhjälparen drabbas av sjukdom eller får anledning att begära graviditetseller föräldraledighet händer följande: Sjuklönen eller motsvarande betalas från forskningsanslaget, som raskt töms allt under det att forskningen står stilla. Någon vikarie kan inte anställas. Försäkringskassan betalar tillbaka 90 96 av sjuklönen till staten, men ingalunda till forskningsanslaget utan till en helt annan inkomsttitel, som kallas ”pensionsmedel”. Vi talar i budgetsammanhang ofta om transfereringar. Jag måste säga att transfereringen av forskningsmedel till pensionsmedel nog är en av de mest häpnadsväckande transfereringar man kan tänka sig. Alla är — och måste vara — medvetna om att detta är heltokigt och skandalöst eller att — för att citera utbildningsutskottets betänkande 1975/ 76:10, alltså för tre år sedan — ”nuvarande ordning är ej tillfredsställande”. Varför får då allt detta fortsätta? Jo, det står i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8: ”Metoden är administrativt enkel att tillämpa.” I folkpartiets Sverige fortsätter därför barnomsorgen att betalas av donationsmedel — trots att denna ”risk” redan är täckt genom det till lönekostnaden knutna lönekostnadspålägget. Vad har då regeringen — den förra och den nuvarande, för det är ju samma budgetminister — haft för sig i den här saken alltifrån riksdagens tillkännagivande den 27 november 1975 till dags dato? Jo, statssekreteraren i budgetdepartementet och jag har skrivit brev till varandra, som i stort sett visat hur departementet är hopplöst insnärjt i myndigheternas paragrafdjungel. Jag har också försökt få statskontoret, som dock är statens rationaliseringsverk, att anvisa någon lämplig åtgärd, men även där tryter fantasin uppenbarligen. Jag har, självfallet, hållit kontakt med aktiva företrädare för den medicinska forskningen. De har sagt att flertalet forskare troligen är villiga att taen viss höjning av LKP-procenten för att slippa risken att anslagen rinner bort under långa, improduktiva perioder. Denna risk ökar naturligtvis i och med att föräldraledigheten utvidgas, eftersom en stor del av den personal det gäller befinner sig i 20-30-årsåldern. Det förslag jag lagt fram i min motion är i all enkelhet att den anslagsförvaltande myndigheten i varje särskilt fall skall tillföra vederbörande forskningsanslag precis den summa som försäkringskassan inlevererar till inkomsttiteln Pensionsmedel. Detta är ju rena självklarheten. Socialförsäkringsutskottet, som ju domineras av äldre statsmän, har under de här åren hållit fast vid rekommendationen från 1809 års konstitutionsutskott att den lagstiftande makten skall vara ”visligt trög till verkning, men fast och stark till motstånd”. Jag välkomnar därför med tacksamhet att utskottet till sist tog sig samman och åtminstone ”förutsätter” att regeringen nu skall företa den prövning av frågan som riksdagen, på det mera progressiva utbildningsutskottets hemställan, begärde för precis tre år sedan. Låt mig till sist, herr talman, få göra vissa allmänna kommentarer med anledning av det här förevarande ärendet och återknyta till regeringsförkla ringens ord att man vill motverka byråkratisering och ge ökat stöd åt Nr 33 forskningen. Till statsministerns kansli har nu knutits en av denna kammares ledamöter, Daniel Tarschys. Denne har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att kartlägga den svenska byråkratins arter och oarter.

Denna skrift, liksom också professor Inge Jonssons antologi om Maktens verktyg, ger gripande skildringar av även centralt placerade politikers maktlöshet mot ett anonymt ”system”. Detta ger mig till slut anledning att åt kammarens ledamöter — de här närvarande åtminstone — anbefalla läsningen av min amerikanska kollega John Galls mycket läsvärda och sällsynt underhållande bok, som kallas Systemantics — How Systems Work and Especially How They Fail. Det är en förödande analys av det förhållandet att stora system har en inboende tendens att växa i omfattning, utveckla egna målsättningar och leverera allt sämre resultat. De som arbetar med sådana system avlägsnar sig mer och mer från verkligheten, sådan vi andra upplever den, och sysslar i ökande utsträckning med en filtrerad, förvanskad och begränsad version av verkligheten, nämligen den som kommer ut ur datorn. Professor Galls slutsats är kort och kärnfull: ”Red dig utan system närhelst det är möjligt.” Detta, herr talman, är det råd jag vill ge budgetministern och hans medarbetare på vägen när de nu, förhoppningsvis, skall verkställa den prövning som socialförsäkringsutskottet ”förutsätter” att de skall gripa sig an med. Jag tror inte de behöver några stora system men väl några förnuftiga bokhållare, som begriper vad de sysslar med. Herr talman! Förra gången jag talade i detta ärende — och det var sent på kvällen — underlättade jag socialförsäkringsutskottets uppgifter genom att, trots allt, yrka bifall till dess betänkande. Men det får faktiskt någon annan göra i dag.
Herr talman! På en punkt kan jag hålla med herr Biörck i Värmdö. Han har alldeles rätt i att det här ärendet håller på att bli något av en följetong — vilket ju dock herr Biörck i hög grad själv är orsaken till, eftersom han inte låter sig nöja med att riksdagen på utbildningsutskottets förslag redan beslutat att frågan bör bli föremål för prövning av regeringen och därefter underställas riksdagen för beslut. Det är ju inte alla motioner som får den välvilliga behandlingen. Vi har i 65 socialförsäkringsutskottet haft ambitionen att utförligt redogöra för de faktiska förhållanden som bildar bakgrund till de bestämmelser som tillämpas. Den här frågan är inte så enkel som herr Biörck nu och tidigare söker få oss att tro. Jag skall emellertid inte ta upp någon sakdebatt med herr Biörck. På den punkten vill jag endast hänvisa till utskottets ingående redogörelse för de överväganden som legat till grund för nuvarande bestämmelser. Utskottet har enhälligt avstyrkt herr Biörcks motion och hänvisat till den behandling som pågår inom regeringen. Utskottet förutsätter att denna prövning kommer till stånd och anser att det bör vara regeringens sak att överväga om den lösning herr Biörck anvisar är lämplig. Med detta tycker jag att herr Biörck skulle kunna anse sig nöjd — i vart fall t. v. Vi får väl utgå från att regeringen, som redan har en riksdagsskrivelse i ärendet, nu tillser att den blir behandlad och att riksdagen så småningom får ta ställning till de förslag och ståndpunkter som regeringen presenterar riksdagen. Då jag, herr talman, inte avser att förlänga denna debatt ber jag att med det sagda få yrka bifall till utskottets förslag.

123, och anförde: Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om jag är beredd att vidta Enligt lagen om behörighet att utöva läkaryrket krävs i regel rige svensk legitimation för att få arbeta som läkare i Sverige. Den som utom riket har avlagt läkarexamen och i Sverige gått igenom föreskriven efterutbildning skall på ansökan få legitimation. För läkare med obegränsad auktorisation i Danmark, Finland och Norge utgör genomgången kurs i svenska medicinalförfattningar det enda villkoret för att erhålla svensk legitimation. Enligt nämnda lag är även den behörig att utöva läkaryrket i Sverige som utan att inneha legitimation förordnats att uppehålla statlig eller kommunal läkartjänst. Sådant förordnande meddelas av socialstyrelsen eller efter styrelsens bemyndigande av sjukvårdsstyrelse, sjukvårdsdirektion eller annan myndighet. Socialstyrelsen har i cirkulär den 29 april 1976 med stöd av lagen bemyndigat sjukvårdshuvudmännen att förordna icke legitimerade läkare på vissa läkartjänster. Såsom framgår av vad jag här har anfört är principerna för rätten att utöva läkaryrket i Sverige med eller utan svensk legitimation fastlagda i en lag som riksdagen har fattat beslut om. Det fall som Karl-Erik Svartberg har tagit upp gäller en anställning utanför den offentliga hälsooch sjukvården, och socialstyrelsen får inte enligt gällande lagstiftning medge läkare utan svensk legitimation att inneha sådan tjänst. Socialstyrelsen anordnar avkortade kurser omfattande två veckor i svenska medicinalförfattningar för nordiska läkare. Enligt vad jag har inhämtat pågår en sådan kurs just nu. Beklagligtvis har den aktuelle läkaren inte ansökt om att få delta i kursen. Även om det råder konkurrens om kursplatserna, bör enligt uppgift från socialstyrelsen förhållanden av det slag som föreligger i det aktuella fallet kunna motivera förtur till kurs i svenska medicinalförfattningar, om ansökningen stöds av läkarens blivande arbetsgivare och kommer in till styrelsen inom föreskriven tid.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret, men jag är litet besviken över innehållet. Fallet med den finske läkaren är som jag ser det ett typexempel på byråkratiskt krångel. Jag tycker att det är bra att människor som kommer i kontakt med sådant hör av sig, så att man kan rätta till det. Det gäller här en läkare med finsk läkarlegitimation. Han har anställts på företagshälsovården i Partille kommun. Läkartjänst inom företagshälsovården räknas som privat tjänst, och för behörighet till sådan kräver socialstyrelsen med stöd av lagen en två veckors kurs i socialrätt. Trots att läkaren i fråga förklarat sig villig att genomgå en sådan kurs — nästa kurs 73 anordnas i april — kan han inte få dispens. Däremot kan han söka och få anställning inom stat eller kommun, dvs. i offentlig tjänst. Den omedelbara reflexionen som de berörda gör — det gäller både arbetsgivarnas representanter och de fackliga företrädarna — är denna: Ställer man lägre krav på de läkare som tjänstgör på landstingets vårdcentral än på dem som har privat tjänst? Så är det självfallet inte. Det är bara byråkratin som slagit knut på sig själv. Jag hade hoppats mer av svaret. Där finns ingen antydan om möjlighet till dispens, och jag vill därför fråga: Är en dispens i detta fall helt omöjlig? Nordiskt samarbete skall inte bara bestå av vackra ord. Jag tycker att praktisk handling är viktigare. Slutligen vill jag tillägga att jag trodde att byråkratin skulle sitta trångt i folkpartiets Sverige, men efter vad jag kan se lever den och frodas i högönsklig välmåga.

Herr talman! Jag är förvisso inte någon anhängare av byråkrati, men ibland behövs den. Jag vill replikera på Karl-Erik Svartbergs anförande på följande sätt. En generell rätt att arbeta som läkare i vårt land har endast den som är legitimerad läkare. Detta gäller för arbete både i allmänpraktik och inom offentlig verksamhet. Läkare som inte är legitimerad kan emellertid förordnas att uppehålla statlig eller kommunal läkartjänst. Att denna begränsning gjorts torde bl.a. bero på att läkare i offentlig tjänst är underkastade en annan kontroll än privatpraktiserande läkare och företagsläkare. De har också i regel bättre möjligheter att rådfråga kolleger om t.ex. bestämmelser som man måste iaktta vid utövandet av yrket. För egen del anser jag att de nuvarande bestämmelserna innebär en i stort sett lämplig avvägning mellan kravet på att de utländska läkarna har sådana kunskaper som behövs för att arbeta som läkare i Sverige och angelägenheten av att läkarna så snart som möjligt skall kunna slussas in i den svenska sjukvården.

Herr talman! Jag håller med när det gäller de generella reglernå, om dem behöver vi enligt min mening inte diskutera. Här är det alltså fråga om det praktiska handhavandet, och i riksdagen förutsätts väl att lagar och förordningar handhas med sunt förnuft. I detta fall rör det sig om en period på några månader till dess nästa kurs kan anordnas. Hade man ordnat en kurs t.ex. strax före årsskiftet, då han skall tillträda, hade saken varit klar. Men nu har inte läkaren någon möjlighet att genomgå kursen, vilket kommer att innebära att företagshälsovården i Partille står utan läkare under 34 månader. Det är sådana här praktiska konsekvenser som jag tycker att man med litet sunt förnuft och med litet god vilja skulle kunna undvika. Även om statsrådets medhjälpare skakar på huvudet, tycker jag som riksdagsman att Nr 34 det rimligen borde föreligga en möjlighet att få dispens. Torsdagen den
Herr talman! Jag är den första att beklaga att denne läkare inte kom med i den kurs som nu just går av stapeln. Det har sagts mig att det berodde på ett missförstånd. De bestämmelser som jag nyss redogjort för tillkom ju för många år sedan under den socialdemokratiska regeringens tid. Jag tycker att vi dock har en lag som garanterar säkerheten, och jag är faktiskt inte benägen att i dag uttala mig för en ändring av de gällande bestämmelserna. Men, som sagt, jag beklagar att denne läkare måste vänta ända till i april för att gå igenom kursen. Jag är inte beredd att i dag svara på frågan om vi skall gå med på ett dispensförfarande, men jag lutar inte åt det hållet.

Herr talman! Den där sista lutningen var ju litet beklaglig. Jag hade tänkt framhålla att jag inte skall pressa sjukvårdsministern längre i dag utan bara säga att jag hoppas att Hedda Lindahl funderar på saken. Jag tycker fortfarande att man bör försöka att hitta praktiska lösningar. Om byråkratin har uppstått under en socialdemokratisk regering eller under en trepartieller en folkpartiregering är för mig ointressant, eftersom byråkratin skall bekämpas var den än uppträder. Jag vill än en gång säga att jag tycker att det här är ett byråkratiskt krångel som vi bör ta bort.

Herr talman! Karl Boo har frågat mig dels om jag är beredd att som grund för min handläggning av stat-kyrka-frågan lägga ställningstagandet hos de kyrkligt aktiva i församlingarna, dels om jag ansluter mig till uppfattningen om att förutsättningen för en reform av kyrkans förhållande till staten är en bred politisk och kyrklig enighet. Handläggningen av stat-kyrka-frågan innebär att regeringen kommer att till det allmänna kyrkomöte som samlas den 20 januari 1979 lämna över det betänkande som blev resultatet av överläggningarna mellan staten och svenska kyrkan samt en sammanställning av remissyttrandena över detta betänkande. Regeringen kommer inte att binda sig vid ett eget förslag före mötet men kommer att åtminstone i huvuddrag ge besked om var den står i de principiellt betydelsefulla frågorna. En slutlig bedömning från regeringens 25 sida får göras efter ställningstagandet i kyrkomötet. Jag förutsätter att kyrkomötet kommer att noga studera vad de kyrkligt aktiva — och f. ö. även andra medlemmar — i församlingarna har uttalat i frågan. Jag kommer att tillmäta kyrkomötets ställningstagande en särskild vikt vid min fortsatta handläggning av frågan. Då överläggningarna mellan staten och svenska kyrkan inleddes 1975 uppsattes som mål att nå samlande lösningar. Min företrädare uttalade på trepartiregeringens vägnar i november 1976 att överläggningarna skulle fullföljas med oförändrade förutsättningar och oförändrat mål. I anslutning till att betänkandet överlämnades förklarade ledarna för de fyra stora partierna att målet alltjämt skulle vara en samlande lösning. Det finns ingen anledning att nu ändra detta mål. En samlande lösning förutsätter en gemensam vilja till samförstånd utifrån skilda uppfattningar i olika delfrågor. En sådan vilja kom till uttryck i överläggningarna mellan staten och svenska kyrkan. Dessa utmynnade i ett enhälligt betänkande, utan någon reservation mot förslaget till helhetslösning. Jag hoppas att samma inställning skall komma till uttryck även i fortsättningen, inte minst vid kyrkomötet och i riksdagen. Ingen grupp och ingen åsiktsriktning bör framträda med anspråk på att ensam få avgöra denna stora samhällsfråga. Alla de skilda synpunkter som kommit fram från både samhällets och kyrkans sida måste vägas samman till en balanserad helhet. Vad som i dag måste särskilt uppmärksammas är att någon samling inte kan nås inom svenska kyrkan — och än mindre inom samhället i övrigt — kring ett status quo. Detta gäller även om de förtroendevalda i församlingarna. Remissutfallet har otvetydigt visat att mycket starka krafter på alla plan inom kyrkan önskar en reform.

Herr talman! När jag i min fråga har använt begreppet kyrkligt aktiva i församlingarna, är det, med den motivering som jag använder, självklart också med hänvisning till det remissutfall som beredningens förslag har fått. Där är det bara att notera att det endast är, välvilligt tolkat, 27 26 av remissinstanserna som har tillstyrkt bifall till framställningen, och det är alltså en mycket bred majoritet som icke har kunnat godkänna det förslag till relationsförändringar som beredningen framlägger. I Västerås stift, som jag tillhör, var det endast tio församlingar som uttalade sig för bifall och hela 63 församlingar som avstyrkte förslaget om relationsförändring. När kyrkoministern nu i sitt svar säger att han och regeringen inte kommer att binda sig för något eget förslag till kyrkomötet men åtminstone i huvudsak skall ge besked om var regeringen står i olika hänseenden är min direkta fråga: Vad kommer dessa besked att innefatta? Gäller det en deklaration beträffande kyrkotillhörighetsfrågan och är det i så fall i det sammanhanget rimligt att en sådan deklaration baserar sig på uttalanden som går emot vad de remissinstanser som här åberopats har sagt? Det kan också vara intressant att notera den särskilda vikt som kyrkomi nistern i svaret lägger vid kyrkomötets ställningstagande. Låt mig ändå säga Nr 34 att jag inte betraktar kyrkomötets sammansättning som på det sättet representativ i politiskt-kyrkligt avseende att det får tillmätas den stora betydelse som kyrkoministern och regeringen tydligen har tänkt sig. När kyrkoministern åberopar att beredningens arbete utmynnade i ett enhälligt förslag, så är det verkligen att säga någonting som inte är relevant i det sammanhang där jag ställt frågan för prövning. Det var ju ingen politisk sammansättning i gruppen, och därför är det väl helt ointressant att ta med den redovisningen i denna bedömning. Slutklämmen i kyrkoministerns svar är rätt förvånande. Här sägs att det är omöjligt att få en samling omkring status quo i denna fråga. Därför skall man föreslå relationsförändringar. Är det inte i alla fall så att man behöver en bred samling i en sådan här stor förändringsfråga och att det sålunda är i den riktningen man bör pröva frågan under den fortsatta behandlingen?

Herr talman! Siffror är farlig materia i sådana här sammanhang. Låt mig konstatera att det icke finns någon betydande majoritet i församlingarna som går emot den helhetslösning som har framlagts av den enhälliga beredningen. Det finns en majoritet på 54 25 av församlingarna som har denna negativa uppfattning. Det kan vara intressant att jämföra med vad som hände sedan den Myrdalska utredningen hade lagt fram sitt betänkande, då man kan säga att så gott som 100 26 av församlingarna var negativa. I dag är det ca I 300 av 2600-2 700 församlingar som har uttalat sig kritiskt mot helhetslösningen. Låt mig beträffande de kyrkligt aktiva få betona — och jag tror det har djup förankring också inom centerpartiet — att svenska kyrkan är mer än de kyrkligt aktiva. Ja, svenska kyrkan är också förmer än församlingarna och förmer än kyrkomötet. Svenska kyrkans mening i denna fråga har inhämtats genom en mycket bred remissbehandling, där sammanfattningen är att 75 20 av de kyrkliga remissinstanserna ställer sig positiva till det framlagda enhälliga förslaget. Jag vidhåller att det var ett enhälligt betänkande som avgavs av den grupp som bestod av representanter för både kyrkan och staten. Status quo är inte längre möjligt — därom råder det i dag en betydande splittring inom kyrkan.

Herr talman! Kommunministern använde en redovisning som utmynnade i att 75 26 av de kyrkliga remissinstanserna ställer sig positiva till det framlagda enhälliga förslaget. Det ligger dock utanför den del av diskussionen som jag här har tagit upp. Jag menar att det ändå är församlingarnas svar som måste vägas in och att de måste få väga tungt när man skall göra den totala bedömningen. Det är naturligtvis intressant att ta del av vad olika instanser eller människor med kunskaper på det juridiska området eller på specialområden framfört, men för mig är det ändå självklart att församlingarnas 77 remissvar måste väga tyngst. När jag därutöver har använt begreppet aktiva i församlingarna har jag definitivt menat — och att det är så hävdar jag bestämt — att deras uppfattningar har utmynnat i vad kyrkoförsamlingarna genom sina fullmäktige har anfört i remissvaren. Det är vid dessa som jag vill att man — i ett samhälle om vilket man gärna vill kunna använda ordet närdemokrati — skall kunna lägga stor vikt. När man går ut med en fråga av denna storleksordning är det givetvis oerhört viktigt att få en bred majoritet. Detta är ju inte heller en fråga som är intressant för bara några få människor, utan frågan gäller den öppna folkkyrkans hela framtida organisation och förankring i Sverige. Det är således en fråga som berör många människor, och inför en så stor förändring känner givetvis många människor stor oro.

Herr talman! Låt mig först rätta till en oavsiktlig felsägning nyss—- iden allra sista meningen av mitt föregående anförande. Vad jag avsåg att säga var att det i dag råder en betydande splittring inom svenska kyrkan kring ett kvarblivande vid status quo. Förvisso gäller detta inte endast några få, utan det gäller också de 80 96 av svenska kyrkans medlemmar som icke deltar i de kyrkliga valen. Deras talan tillkommer det, såvitt jag förstår, kyrkomötet att föra men också regering och riksdag i den folkkyrka som vi har och som står i ett mycket nära samband med staten. Jag hoppas att centern har uppfattat att dess eget kyrkopolitiska program nu är uppfyllt i och med det förslag som är framlagt. En grundläggande lagstiftning och en säker ekonomi för kyrkan är de villkor som förslaget uppfyller. Jag finner anledning understryka detta.
Herr talman! Jag vill ändå påstå att om någon skall kunna tolka de många människornas uppfattning ute i församlingarna, så måste det väl vara den politiska instansen. Det är därför som jag menar att man bör lägga stor vikt vid vad församlingarna har sagt genom sina fullmäktige. En annan intressant fråga som onekligen kommer in i bilden gäller handläggningen. Den frågan har varit föremål för prövning under många år. Vi har haft parlamentariskt starkt förankrade regeringar, och vi har haft — ända tills nu således — regeringar som haft möjlighet att vidta relationsförändringar. I dag, när vi har en regering med den svagaste förankring som någon regering någonsin under modern tid har haft här i landet, då lägger man tydligen, enligt vad som framgått av svaret, fram ett förslag till långtgående förändringar i relationerna mellan staten och kyrkan.
Herr talman! Låt mig upprepa att regeringen icke har lagt fram och icke kommer att till kyrkomötet lägga fram något förslag. Under tiden som politiskt starkt förankrade regeringar har underlåtit att föra denna fråga framåt har anhopningen av viktiga frågor som skulle lösas inom kyrkan bara — Nr 34 ökat. Om det är någon regering som skulle ha någon möjlighet att föra denna Torsdagen den fråga närmare en lösning så är det en regering som i denna liksom i andra 16 november 1978 frågor medvetet arbetar från mitten: söker samförstånd och söker det viktiga, som jag sade tidigare, nämligen samlande lösningar. I dag föreligger den
Herr talman! Kommunministern säger här i sitt svar att den nuvarande regeringen för kyrkomötet tänker redovisa sin principiella syn på frågorna. När man på min tidigare fråga vad detta innebär i redovisningsavseende inte sagt något annat, får jag väl ändå förutsätta att man därmed ger till känna en anslutning till föreliggande förslag i olika delar. När det sedan gäller frågan om centerns ställningstagande i denna fråga kan sägas att centern så småningom kommer att redovisa den i andra sammanhang. Jag vill därutöver mycket klart slå fast att det är märkligt — kanske vågar jag säga att någon uppfattat det som något av högmod — att få höra den redovisning som kommunministern nu senast lade fram, nämligen att denna regering har sådana oerhört stora förutsättningar att framlägga revolutionerande framtidsförslag för landet.
Herr talman! Då denna fråga i 70 år har varit föremål för både kyrkans och statens utredningsarbete är detta i och för sig en stark motivering för att äntligen försöka föra den närmare sin lösning. Något förslag kommer regeringen icke att förelägga kyrkomötet. Däremot kan jag på Karl Boos fråga redovisa att i den skrivelse som kommer att gå till kyrkomötet kommer bl.a. en kommentar till remissbehandlingen att göras, Det kommer att redovisas vilka öppningar som kan finnas för frågans vidare behandling med anledning av remissuttalandena och kyrkomötets handläggning av frågan.
Herr talman! Jag noterar att det ändå är fråga om en skiss till en framtida relationsförändring som ute i församlingarna fått det mottagande som redovisas i remissvaren och som jag redogjorde för i mitt tidigare inlägg.

Herr talman! Karl-Anders Petersson har frågat mig om jag avser att hösten 1978 framlägga förslag om ändring i skattelagstiftningen i syfte att åstad 79 komma någon form av skattemässig resultatutjämning för landets yrkesfiskare. Yrkesfiskarnas inkomster varierar ofta starkt från ett år till ett annat. Jag är därför ense med Karl-Anders Petersson om att detta är en av de yrkesgrupper som kan ha särskilt behov av regler som gör det möjligt att med verkan i skattehänseende jämna ut inkomster mellan olika år. Fiskares och andra egenföretagares önskemål om ökade möjligheter till skattemässig resultatutjämning kan tillgodoses på olika sätt. Företagsskatteberedningen diskuterade i sitt slutbetänkande tre huvudmetoder, nämligen för det första att utvidga tillämpningsområdet för särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst, för det andra att — med skogskontosystemet som förebild — införa en allmän rätt för egenföretagare att fördela inkomst framåt i tiden , för det tredje att införa ett slags investeringsfondssystem för egenföretagare . Beredningen ansåg att reglerna om särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst var välavvägda och att det därför inte fanns skäl att ändra denna lagstiftning. Att införa ett inkomstfördelningskonto enligt skogskontomodell för samtliga egenföretagare var vidare enligt beredningens uppfattning olämpligt. Beredningen var däremot positivt inställd till en allmän investeringsreserv och föreslog därför att alla egenföretagare skulle kunna avsätta viss del av sin inkomst till en sådan reserv. Avsättningen är enligt förslaget avdragsgill men förutsätter att ett lika stort belopp sätts in på en särskild bankräkning. Investeringsreserven skall utnyttjas för investeringar inom en femårsperiod. Utnyttjandet innebär dels att medlen på bankräkningen blir disponibla, dels att avskrivningsunderlaget för den aktuella investeringen minskas med det belopp av investeringsreserven som tagits i anspråk. Har reserven inte utnyttjats inom femårsperioden skall den tillsammans med ett tillägg på 30 26 återföras till beskattning. Beredningens betänkande har remissbehandlats. Vad gäller förslaget rörande egenföretagarnas möjlighet att jämna ut inkomster mellan olika år måste remissutfallet betecknas som splittrat. Beredningens betänkande och remissvaren övervägs nu inom budgetdepartementet. Min ambition är att under år 1979 kunna redovisa ställningstagandena på de viktigaste punkterna. Till dessa räknar jag bl.a. egenföretagarnas möjligheter till resultatutjämning. Av det anförda framgår att jag måste besvara den av Karl-Anders Petersson ställda frågan med nej. Någon proposition med sikte på yrkesfiskarnas skatteproblem kan således inte lämnas redan denna höst. Min förhoppning är emellertid att det problem som Karl-Anders Petersson tagit upp skall få en tillfredsställande lösning under nästa år.

Herr talman! Jag tackar budgetoch ekonomiministern för svaret, samtidigt som jag beklagar att jag fått ett negativt svar på min fråga. Under många år och vid flera tillfällen har från yrkesfiskarna framförts önskemål om och krav på någon form av resultatutjämning mellan goda och dåliga år. Budgetministern framhåller också i sitt svar det skäliga i att så skulle — Nr 34 kunna ske. Yrkesfiskarna tillhör ju de yrkesgrupper som har inte bara ett hårt och riskfyllt arbete utan dessutom mycket ojämn inkomst olika år. Orsakerna härtill kan vara av skilda slag. Det kan vara tillgången på fisk inom det område där man är verksam, det kan vara avsättningsproblem och fångstbegränsningar av olika slag och det kan vara sådana omständigheter som att man tvingas till långvarigt stillaliggande på grund av otjänlig väderlek eller omfattande reparationer på maskiner eller fiskefartyg. Allt detta påverkar fiskarens inkomster, och det är därför angeläget att han ett gynnsamt år utan alltför kännbara skattekonsekvenser kan avsätta medel för de sämre åren. Även utgifterna kan för en fiskare variera starkt mellan olika år. Nödvändiga reparationer på båtar, motorer och övriga redskap kan vara omfattande och kan infalla vid högst olämplig tidpunkt för fiskaren. De kan också vara mycket tidskrävande och tvinga till långvarigt stillaliggande. Det förhållandet kan alltså lätt uppstå att fiskaren under ett år med extremt höga utgifter också får extremt låga inkomster. Det rör sig numera om avsevärda investeringar för en modern fiskeutrustning med stora fasta kostnader för fiskaren eller fiskelaget. Därför är det synnerligen angeläget att en skattemässig resultatutjämning för yrkesfiskarna kommer till stånd utan dröjsmål, och jag hade hoppats på ett positivt besked från budgetministern i detta avseende. Företagsskatteberedningens olika förslag till skatteutjämning har berörts i svaret, och där har budgetministern förordat en allmän investeringsreserv, dvs. alternativ 3 i det förslag som företagsskatteberedningen aktualiserat. Från fiskarnas sida har man framhållit önskvärdheten av att en resultatutjämning av typ skogskonto skulle bli möjlig även för yrkesfiskarnas vidkommande. Man har menat att de speciella förhållanden som råder inom fisket motiverar en sådan form av resultatutjämning, medan däremot den allmänna investeringsreserven, särskilt med begränsningen till fem år, inte är lämplig för fiskarna. Yrkesfiskarna i vårt land hade säkert förväntat sig ett förslag från budgetdepartementet i denna fråga redan detta år, och jag beklagar att så inte blir fallet.
Herr talman! Jag kan försäkra att jag också gärna hade sett att det hade varit möjligt att komma med ett förslag i höst, för jag är medveten om att det för fiskarna finns speciella problem som borde lösas på ett bättre sätt än vad nuvarande skattelagstiftning möjliggör. Men som jag nämnde i svaret är uppfattningarna delade bland de sakkunniga som har sysslat med olika företagsskattefrågor och bland de många remissinstanser som hade att yttra sig över beredningens förslag. Det var inte någon av de tre modeller som beredningen arbetade med som klarade sig helskinnad genom remissbehandlingen, och vi har därför känt ett behov av att grundligt gå igenom materialet. Vi har inom departementet alltså ännu inte bundit oss för någon teknisk 81 lösning, utan vi arbetar vidare med beredningens betänkande och de många remissvaren som grund. Jag hoppas att Karl-Anders Petersson är ense med mig om att det förslag som vi kommer med bör vara ett så bra förslag att det kan fungera på ett gott sätt i den praktiska verksamheten. Min ambition är att finna en hygglig lösning på det här problemet och att till våren komma med ett förslag.
Herr talman! Det är självklart att yrkesfiskarna vill ha ett system som fungerar i praktiken. I det avseendet har jag ingen annan uppfattning än budgetministern. Men med tanke på det investeringsbehov som finns inom fisket är det bråttom med ett förslag. Och jag trodde faktiskt att det, eftersom yrkesfiskarnas riksorganisation till budgetdepartementet entydigt har uttalat sig för en resultatutjämning enligt skogskontosystemet, inte skulle vara så förfärligt svårt, utan att vi skulle ha kunnat få ett förslag i den riktningen redan innevarande höst.
Herr talman! Granskningen av beredningens förslag och de många remissyttrandena visade att det var en hel rad problem att lösa, vilket vi arbetar med nu.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag anser att det är bra för landet att bara 4 26 av ca 5 000 statstjänstemän i lönegrad F 23 och uppåt är kvinnor och hur jag vill arbeta för en förbättring. Just nu genomförs ett omfattande handlingsprogram för att öka jämställdheten i statsförvaltningen i allmänhet. Den här verksamheten omfattar bl.a. särskilda rekryteringsåtgärder, försök med ändrad arbetsfördelning, ökad tillgång till barnpassning och olika slag av utbildning. Alla dessa insatser skall utvärderas år 1980. Strävan att bättre ta till vara kvinnors kapacitet kommer till uttryck på olika sätt i handlingsprogrammet. BI.a. pågår försök vid tio myndigheter, däribland ett par stora affärsverk, att få fler kvinnor att söka tjänsterna i lönegraderna närmast över F 18, dvs. med en månadslön kring 8 000 kr. När man ökar andelen kvinnor på den nivån, får man samtidigt en större rekryteringsbas av kvinnor för högre chefstjänster. Avsikten är dessutom att de här försöken skall belysa vad det är som hindrar att fler kvinnor får högre befattningar. Jag har vidare tagit itu med frågan om inte fler lediga högre chefstjänster kan annonseras ut. Enligt regeringsformen skall vid tillsättning av en statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Som saklig grund kan i vissa fall också räknas bl.a. arbetsmarknadspolitiska hänsyn. Regeringen har vid bedömningen i enskilda tillsättningsärenden vägt in kravet på ökad jämställdhet mellan könen. Jag räknar med att de samlade insatser som nu görs verksamt skall bidra till att man når en jämnare könsfördelning också på högre nivåer inom statsförvaltningen. Det är vidare min övertygelse att det förslag till lag om jämställdhet i arbetslivet som kommer att föreläggas riksdagen för beslut våren 1979 också kommer att verka pådrivande i denna riktning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och vill också uttala min glädje över att det är Marianne Wahlberg som är statsrådet. Jag tror att vi två är ense om att det inte är bra för Sveriges land att man slösar med mänsklig kapacitet — för det gör man. Både i fråga om högre tjänster och i fråga om lägre tjänster. Jag kunde lika väl ha frågat om statsrådet tycker att det är bra att kvinnorna dominerar de lägst betalda yrkena i statstjänst, vilket de gör. Men till det återkommer jag en annan gång. Nu gäller det chefstjänsterna. Till dem krävs ofta högre utbildning och akademisk examen. Andelen kvinnor som läser sådana ämnen som normalt och snabbast leder till chefsbefattningar i staten är inte fullt så stor som andelen män. Men den är mycket större än 4 96. Och den ökar ständigt. Det är säkert 50 år sedan 4 96 var en aktuell siffra i fråga om kvinnors utbildning och examen. Utbildning är en investering som staten gör i människor. Då bör man utnyttja den produkt som har kommit fram ur investeringen på bästa sätt, och det har man alldeles uppenbart inte gjort hittills. Vi vet också att det inte är någon skillnad i fråga om begåvning eller betyg. Då måste vi fråga oss, varför staten inte tar till vara de här kvinnornas kunskaper. Vi har inte råd med ett sådant slöseri! Därför är det bra om statsrådet nu tar itu med frågan och annonserar ut lediga chefsbefattningar i större utsträckning. Det är viktigt. Jag tror att kvinnliga chefer skulle medföra att jämställdhetsarbetet i hela statsförvaltningen skulle påskyndas, och det behövs. Det är synd om männen, stod det i Expressen i går. De sliter ut sig och har i genomsnitt sex års kortare liv än kvinnorna. Rädda männen från en för tidig död, manade man. Jag håller med professorn i fråga. Männen skulle tjäna på jämställdheten. Vi kan börja med att lära dem att hela samhället skulle tjäna på att de inte får monopol på chefstjänsterna. Till sist: Jag har som Marianne Wahlberg vet en egen lista på de vanligaste invändningarna mot att genomföra jämställdhetsreformer. När statsrådet skall ta itu med den här frågan kommer de två första argumenten att dyka upp: Vi har inte råd just nu, och vi har inte tid just nu. Kom då ihåg: Den här att öka antalet kvinnor bland reformen kostar inte ett öre. F 25 är exakt lika mycket i kronor om man betalar det till en kvinna eller till en man. Jag har inte begärt fler tjänster. Vi hartid att annonsera ut tjänsterna, att leta efter duktiga kvinnor. Idén att söka duktiga kvinnor till rekryteringstjänsterna i lönegrad F 18 är också bra. Det kommer att ra tid — det är rätt. Men jag begär inte att andelen skall öka från 4 till 40 96 på ett eller ens fem år. Jag tycker det behövs en målmedveten plan över hur stor ökning man behöver klara varje år. En ökning med 50 96 låter för den oinvigde enorm. I verkligheten betyder det en ökning från 4 till 6 96. Det är fortfarande en blygsam andel, men om man fortsätter att räkna på det sättet skulle man kunna nå resultat. Och det är ju det vi vill, både Marianne Wahlberg och jag. Lycka till!

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig när propositionen om särskilda sysselsättningsåtgärder för Vindelälvsområdet kommer att läggas fram. Den arbetsgrupp som berett frågan om särskilda insatser i Vindelådalen har för mig redovisat ett förslag till sysselsättningsskapande åtgärder. Jag beräknar på grundval härav att proposition i ärendet kan föreläggas riksdagen under innevarande höstsession.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det svar som jag så småningom har fått. Det är nu två år sedan riksdagen uttalade sitt stöd för åtgärder i Vindelälvsområdet. Det skedde med anledning av förslag i det s.k. Vindelälvspaketet. Vi var några riksdagsledamöter från Västerbotten som hade motionerat om detta. Och riksdagen sade då att arbetet med att förverkliga åtgärdsprogrammet skulle drivas med kraft av berörda departement. Ordförande för arbetsmarknadsutskottet var då Rolf Wirtén, och i en stort uppslagen intervju i folkpartitidningen Västerbottens-Kuriren, som jag har ett urklipp ur, sade Wirtén att Vindelälvspaketet inte skulle dribblas bort. 143 milj.kr. skulle staten pumpa in i Vindelådalen. Det var löftet. Pengar skulle anvisas på tilläggsbudget våren 1977. Det stod också att läsa i denna intervju. Sedan har Rolf Wirtén i regeringsställning kommit att bära ansvaret för den här frågan. Våren 1977 kom inga pengar. I stället blev det en s.k. interdepartemental beredningsgrupp. Vindelälvspaketet skapade således sysselsättning, men inte i Vindelälvsområdet utan hos byråkrater i kanslihuset. ”Beskedet som ni kan ge till alla som väntar på jobb efter Vindelälvsådalen är alltså att de inte ska behöva vänta så länge till? —- Ja, det är helt rätt uppfattat”, svarade Rolf Wirtén 1976. Trots detta hamnade hela frågan i den s.k. långbänken. Ytterligare dröjsmål uppkom, och motstridiga uttalanden har gjorts av representanter för trepartiregeringen. Det här spelet har utsatt förtroendet för politiker för svåra påfrestningar. Dribblandet mellan olika departement har av befolkningen upplevts som djupt olustigt. Nu har återigen förväntningarna skruvats upp. Den folkpartistiska pressen har nu aviserat Rolf Wirténs ankomst till Sorsele för att där öppna åtgärdspaketet. Arbetsmarknadsutskottet har åkt helikopter längs ådalen för ett par dagar sedan. Kommunens företrädare har på ett vältaligt sätt vittnat om de problem som de brottas med. Att kraftiga åtgärder erfordras är klart dokumenterat. Det åtgärdsprogram som Wirtén utlovade 1976 kostar i dag närmare en halv miljard att genomföra. Staten förväntas svara för merparten av dessa kostnader. När nu ett regeringsförslag återigen utlovas vill jag slutligen fråga: Kommer regeringens nu utlovade förslag att innebära att löftena från 1976 kommer att infrias?

Herr talman! Det materiella innehållet i regeringsförslaget får vi diskutera vid ett senare tillfälle — Georg Andersson och jag och kanske flera andra som är intresserade av ämnet — så det lämnar jag därhän. Jag blir litet förvånad över att Georg Andersson nu försöker göra en historieskrivning som skulle vara till min och den här regeringens nackdel. Det är litet farligt att trampa ut på den isen, Georg Andersson. Beslutet om att Vindelälven inte skulle byggas ut togs under en socialdemokratisk regering för många år sedan. Georg Andersson har under många år haft möjlighet att med hjälp av sina partivänner i kanslihuset se till att någonting blev gjort i Vindelådalen. Men så har inte skett, Georg Andersson. Jag har haft ansvaret för arbetsmarknadsdepartementet sedan den 7 mars i år. Nu utlovar jag hösten efter det att jag börjat detta arbete en proposition, vars innehåll vi som sagt skall diskutera senare. Jag vill bara göra den stillsamma kommentaren att jag inte har utlovat 340 milj.kr. till Vindelådalen. Jag har bara refererat till kostnaden för det paket som tidigare presenterats. Dessutom skulle dessa pengar komma från olika huvudmän. Jag har inte sagt annat än att det finns skäl att vidta åtgärder för att hjälpa upp sysselsättningen i Vindelådalen. De skälen anser jag fortfarande vara bärande.

Herr talman! Jag har i den s.k. historieskrivningen bara refererat en intervju i Västerbottens-Kuriren i december 1976. Jag har inte upplevt att den intervjun på något sätt har blivit dementerad under de två år som sedan gått. Det sades då: ”Hur stora satsningarna blir måste riksdagen först ta ställning till, men inom utskottet räknar vi med att det inte skall bli några avsteg från de 143 milj.kr. som arbetsgruppen för Vindelådalen föreslagit.” Riksdagen gjorde inga ändringar i utskottets förslag. Vidare sades det att om riksdagen ställer sig helt bakom utskottets förslag och det blir ett ja till den statliga andelen om 143 milj.kr., är det sannolikt att pengarna portioneras ut något så när jämnt under de fem åren. Jag uppfattade detta såsom ett klart löfte från ett enigt arbetsmarknadsutskotts ordförande. Riksdagen ställde sig också bakom detta förslag. Sedan dess har emellertid ingenting hänt. Jag är inte ute efter att utkräva skuld, men människorna frågar givetvis vad som pågår och hur mycket de kan lita på sådana här uttalanden. När det nu utlovas en proposition som beräknas komma före årsskiftet frågar jag: Kommer propositionen att uppfylla detta löfte? Jag frågar inte efter detaljerna i propositionen. De är i dag inte så intressanta. Dem får vi återkomma till i en senare diskussion. Men kommer man i propositionen upp till den nivå som utlovades 1976? Blir så inte fallet, åstadkommer man åter stor besvikelse i detta område. Det är illa för politikernas anseende, om sådana besvikelser många gånger skall drabba en utsatt befolkning.

Herr talman! Det var skönt att Georg Andersson backade väldigt snabbt från att först säga att jag har lovat 340 milj.kr. till att nu säga att den statliga andelen är 143 milj.kr. fördelade på fem år. Dessutom har — och jag tror att man framför allt skall ta fasta på vad utskottet har skrivit och vad jag har sagt här i riksdagen — såsom villkor ställts att riksdagen skall godkänna förslaget. Det finns inte så mycket kvar av Georg Anderssons första påstående. Jag vill än en gång säga att det mot bakgrund av att socialdemokraterna under så många år inte åstadkom någonting i denna väg är litet anmärkningsvärt att Georg Andersson för denna debatt. Det är litet sent påkommet att nu börja kritisera.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern måste ha missuppfattat mig. Jag har aldrig talat om 340 miljoner, utan jag har nämnt statens insats på 143 miljoner men sagt att omräknat till dagens penningvärde och kostnader så innebär det merparten av den halva miljard som hela projektet nu kostar. Rolf Wirtén kryper bakom riksdagen och säger att statens insats skulle vara villkorad av riksdagens beslut. Riksdagen har anslutit sig till arbetsmarknadsutskottets uttalande 1976. Därefter har riksdagen aldrig fått ett förslag från regeringen att ta ställning till. Vi har hela tiden väntat ett sådant, men frågan har bollats mellan olika departement. Sedan upprepar Rolf Wirtén, för att försöka komma undan det svåra debattläge som han befinner sig i, att den socialdemokratiska regeringen ingenting gjorde. Det påståendet är felaktigt. Den socialdemokratiska regeringen gjorde inte tillräckligt, och det har jag många gånger sagt här, men den satsade 45 miljoner i vägpengar, den satsade 19 miljoner på reningsverk — åtgärder som har kommit bygden till godo — och den tillsatte den utredning som har lagt fram det åtgärdsprogram som den borgerliga regeringen sedan fick ta över och som den inte har gjort någonting av.
Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet skrev i det betänkande som jag hade ett visst ansvar för om vikten av att arbetet med att realisera ett framtaget åtgärdsprogram för området bedrivs med kraft av berörda departement och myndigheter. Som jag sade tidigare, har jag efter att ha tagit över ansvaret för det här arbetet faktiskt försökt att driva det med all den kraft som varit möjlig. På några månader är vi nu på väg att presentera ett förslag. Det finns f. ö. inga belopp angivna i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Får jag fråga: Anser Rolf Wirtén att den borgerliga regeringen har drivit denna fråga med kraft, vilket riksdagen beordrade den att göra för två år sedan? Anser Rolf Wirtén att det är att driva frågan med kraft, när man utifrån ett färdigt åtgärdsprogram inte har åstadkommit ett enda dugg på de här två åren? Det är ju de två åren som den borgerliga regeringen bär huvudansvaret för.
Herr talman! Jag har uttalat mig för den period som jag har varit verksam som arbetsmarknadsminister, alltså sju å åtta månader. Jag tycker inte att resultatet är så dåligt, eftersom vi på den tiden kan presentera en proposition om Vindelådalen. Det är helt klart, Georg Andersson, att de projekt som det här har resonerats om inte alltid har varit färdigutredda och klara, utan vi har fått göra en ganska ingående prövning av projekten i samråd med länsmyndigheter och andra myndigheter, kommunala instanser osv. i Västerbotten.
Herr talman! Kvar står att Rolf Wirtén i egenskap av arbetsmarknadsutskottets ordförande i december 1976 ansåg programmet vara så färdigbearbetat att han i en intervju i Västerbottens-Kuriren lät förstå att förslag skulle av regeringen läggas fram i tilläggsbudget under våren 1977. Vad jag vet, fanns en färdigskriven proposition i departementet våren 1978. I arbetsmarknadsutskottets betänkande i maj 1978 — lägg märke till det — utlovades att denna proposition skulle komma. Utskottet hade fått information om att det fanns en proposition, och jag fick själv muntliga informationer från den departementschef i den borgerliga trepartiregeringen som handlade frågan. Nu har det gått ytterligare ett halvt år, och Rolf Wirtén kan ju inte krypa bakom det förhållandet att han själv haft hand om dessa frågor i departementet under bara några månader. Vad vi diskuterar är ju hela den tid som den borgerliga regeringen haft riksdagens uppdrag att arbeta för att skapa arbetstillfällen i Vindelälvsområdet, alltså från hösten 1976.
Herr talman! Under våren 1978 fanns ingen färdig proposition. Den är inte färdig nu heller, men vi blir klara med den inom kort, hoppas jag. Vidare vill jag än en gång påpeka att trepartiregeringen arbetade ett par år och att jag har arbetat i arbetsmarknadsdepartementet några månader. Men beslutet om Vindelådalen togs 1967, och då kan man lätt räkna ut hur många år som gick utan att något hände, när vi hade en annan ansvarig regering.
Herr talman! Låt mig slutligen beklaga att arbetsmarknadsutskottet våren 1978 var felinformerat liksom också riksdagen, som följde arbetsmarknadsutskottets förslag. Jag vill också önska Rolf Wirtén lycka till i slutbehandlingen av förslaget. I det ligger en förhoppning om att det förslag som han så småningom skriver under uppfyller löftena, dvs. når upp till den nivå som riksdagen har uttalat sig för.

Herr talman! Frida Berglund har frågat mig om jag kommer att verka för att allmän platsanmälan snarast införes i Norrbottens län. En arbetsgrupp inom AMS med representanter för arbetsmarknadens parter har i oktober månad i år till regeringen överlämnat en rapport, som f. n. är på remiss och som bl.a. innehåller en utvärdering av de försök med allmän platsanmälan som f.n. pågår i tio län. AMS har föreslagit att allmän platsanmälan fr.o.m. den 1 mars 1979 utvidgas till hela landet. Efter det att remissyttrandena har kunnat beaktas kommer rapporten och frågan om en utvidgning av allmän platsanmälan att behandlas inom regeringskansliet, och jag kan därför inte i dag säga i vilken omfattning allmän platsanmälan kan komma att införas. Regeringen har dock en bestämd ambition att genomföra en utvidgning.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Wirtén för svaret. Jag är litet besviken över att svaret inte är ett klart positivt besked. Försöksverksamheten med allmän platsanmälan i vissa län har medfört en ca 40-procentig ökning av platstillflödet till arbetsförmedlingarna i berörda län. Det har varit positivt, vilket också framgår av AMS förslag om utökning. Norrbotten har mer än 20 000 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Antalet lediga platser är 475. Mot bakgrund av regeringens ambition om en utökning av den allmänna platsanmälan är det min förhoppning att Norrbotten kommer med i verksamheten, att regeringen alltså tillmötesgår en enhällig länsarbetsnämnds krav. Den höga arbetslösheten, anställningsstopp i basindustrierna och svaga lokala arbetsmarknader ställer speciella krav på insatser från förmedlingspersonalens sida. Situationen är mycket jobbig för alla, för arbetslösa, för dem som hotas av arbetslöshet och för förmedlingspersonalen, som alltid får känna sig otillräcklig. Socialdemokraterna har krävt att allmän platsanmälan införs i Norrbotten för att effektivisera förmedlingsinsatserna. Förmedlarna skulle då kunna utnyttja den tid som går åt till bevakning av arbetsmarknaden till andra förmedlingsinsatser, exempelvis utökad tid för personliga kontakter med de arbetslösa. Det har varit svårt att förstå vilket motiv den borgerliga utskottsmajoriteten hade för att yrka avslag på vårt förslag. Herr talman! Jag vill betona att införandet av allmän platsanmälan inte löser våra sysselsättningsproblem. För detta krävs näringspolitiska insatser. Vi kommer att ta upp krav på sådana i andra sammanhang. Men en allmän platsanmälan måste ses som en humanitär insats i ett mycket svårt sysselsättningsläge. Jag frågar statsrådet Wirtén: Kommer statsrådet att ge Norrbotten hög prioritet om inte alla län kan komma med enligt AMS förslag?
Herr talman! Allmän arbetsplatsanmälan har kommit under hand. De första länen, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län, fick en sådan 1976, och systemet har sedan successivt byggts ut till att nu omfatta tio län. Jag har i mitt svar angett att vi har ambitionen att fortsätta. Det gör vi mot den bakgrund som Frida Berglund var inne på, att den har gett ett gott resultat. Vi vill dock se på den utvärdering som nu pågår innan några slutliga ställningstaganden görs. Att Norrbottens län hittills inte kommit med beror i första hand på att arbetsmarknadsstyrelsen bedömt det vara av vikt att man bearbetar platslistorna med ADB-teknik. Sådan teknik har inte använts i Norrbottens län förrän i juni i år. Nu föreligger således inte det hindret. På Frida Berglunds fråga, slutligen, skall jag gärna svara att jag har stor förståelse för att Norrbottens län bör vara ett av de län som skall prioriteras i detta sammanhang.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för den senaste upplysningen. Vi har ju redan under våren haft de tekniska förutsättningarna för allmän platsanmälan.
Det finns många vittnesbörd om det skräckvälde som schahregimen i Iran utövar. Listan kan göras hur lång som helst över de grova brott som denna regim gjort sig skyldig till mot en befolkningsmajoritet i landet. I dag kräver en stor del av det iranska folket demokratiska frioch rättigheter.
Därför har det varit litet svårt att förstå varför vårt krav avslogs, när vi ändå visste att det i andra län var så positiva inslag i att ha allmän platsanmälan.
Dessa självklara krav har schahregimen hittills bemött med brutalitet och upptrappad terror. Det är nu viktigt att den internationella opinionen och regeringar i olika länder ger det iranska folket sitt stöd. Den svenska regeringen har hittills uppvisat en häpnadsväckande passivitet. Mer än ett år har förflutit sedan sysselsättningsutredningen föreslog särskilda personalförstärkningar inom arbetsmarknadsverket för intensifierade insatser till förmån för ungdomens sysselsättning.
Det gäller här ett län som har det väldigt svårt och där man självfallet också måste ta hänsyn till den belastning som det innebär för personalen att ideligen konfronteras med arbetslösa och ha mycket små möjligheter att placera ut dem. Då måste man från samhällets sida — från regering och riksdag — göra allt för att underlätta det arbetet.
Under tiden har ungdomsarbetslösheten nått rekordnivåer. 1. Kommer proposition i frågan att föreläggas riksdagen under hösten 1978? 2. Kommer detta i så fall att ske i sådan tid att riksdagen kan slutföra sin sakprövning av förslagen före utgången av år 1978?
Jag är alltså tacksam för den uppgift som statsrådet Wirtén lämnade i sitt senaste inlägg.

Herr talman! Anna-Greta Leijon har, med hänvisning till att sysselsättningsutredningen föreslagit personalförstärkningar inom arbetsmarknadsverket för intensifierade insatser till förmån för ungdomens sysselsättning, frågat mig om en proposition i frågan kommer att föreläggas riksdagen under hösten 1978 och om detta i så fall sker i sådan tid att riksdagen kan slutföra sin sakprövning av förslagen före utgången av år 1978. Den 30 maj i år behandlade riksdagen propositionen om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Anna-Greta Leijon fick då besked av mig att jag under hösten i samband med proposition om åtgärder för handikappade skulle föreslå ytterligare personalförstärkningar till arbetsförmedlingen. Av flera skäl finner jag det synnerligen angeläget med en sådan förstärkning. Många ungdomar hart.ex. ytterst begränsade kunskaper om arbetslivet och är därför i stort behov av hjälp och vägledning från arbetsförmedlingen. Såväl platsförmedlingen som yrkesvägledningen behöver därför tillföras mer personal. Ett led häri är de beslut regeringen nyligen tagit om ytterligare 600 aspiranter till arbetsförmedlingarna. Den nämnda propositionen kommer att föreläggas riksdagen inom kort. Med hänsyn till dess omfattning kan det emellertid visa sig svårt för riksdagen att före årets utgång hinna sakbehandla de olika förslagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Ungefär hälften av de arbetslösa ungdomarna under 20 år är så osäkra att de inte ens vet vad för slags arbete de skall söka. De skulle behöva stöd av arbetsförmedlare, men det får de inte i dag. Förmedlingen har inte tid. Bland invandrarungdomarna är arbetslösheten dubbelt så hög som bland de svenska ungdomarna. En annan grupp som kommit i kläm och som nu har ännu större svårigheter än tidigare att få jobb är ungdomar med olika slag av handikapp. Men det finns i dag lediga jobb som inte blir besatta därför att arbetsgivarna ställer för höga krav på de arbetssökande — högre krav än som är nödvändiga med hänsyn till arbetets art. Det finns också många arbetsgivare som inte känner till möjligheterna till enskilt beredskapsarbete för ungdomar. Men arbetsförmedlingen har i dag inte tillräckliga resurser för att gå ut och tala med arbetsgivarna om de här sakerna. I den skrivelse som sysselsättningsutredningen lämnade i november 1977, alltså för drygt ett år sedan, till arbetsmarknadsministern sade man bl.a. följande: Problemet med ungdomsarbetslösheten är akut och visar ingen tendens till minskning, varför det är angeläget att arbetsförmedlingens resurser för denna grupp uppmärksammas snarast. Herr talman! Kvaliteten på den service arbetsförmedlingen ger är i dag, skulle jag vilja påstå, sämre än den var för ett år sedan när sysselsättningsutredningen kom med sitt förslag. I propositionen om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten våren 1978 ville arbetsmarknadsministern inte gå med på någon personalförstärkning. Men i riksdagsdebatten lovade han, precis som han erinrade om nu, att komma med förslag till hösten i propositionen om arbete åt handikappade. Jag tror att även de borgerliga riksdagsledamöterna tog för givet att det verkligen skulle bli ett beslut om fler arbetsförmedlare. Nu får vi så småningom en proposition, men den kommer inte att kunna behandlas under hösten, och det beror inte på dess omfattning, som arbetsmarknadsministern säger här, utan på att den kommer för sent.

Herr talman! Jag är litet förvånad över de förenklingar Anna-Greta Leijon tillåter sig göra när hon beskriver situationen på arbetsförmedlingen. Låt vara att det finns ungdomar som önskar längre och mer djupgående information om läget på arbetsmarknaden och rådgivning i olika avseenden. Det är klart att det är på det sättet — det har alltid varit så, även under den tid Anna-Greta Leijon hade sin plats och sin verksamhet i arbetsmarknadsdepartementet. Detta är ingenting nytt, och det är givet att man kan önska sig mer. Men att därifrån gå över till att säga att de ungdomar som i dag inte får jobb bara ställs vid sidan av, utan rådgivning, är ett mycket långt steg, Anna-Greta Leijon. Så 9 illa är det inte med vår arbetsförmedling — den fungerar i de flesta avseenden bra. Det framgår av Anna-Greta Leijons replik till mig att hon försöker hävda att det har skett en nedrustning av arbetsmarknadsverket sedan trepartiregeringen tog över och under detta år som jag haft ansvaret för arbetsmarknadsverkets verksamhet. Så är det inte, Anna-Greta Leijon. Tvärtom har det blivit ett tillskott av tjänster under hela 1970-talet: en ökning med 1 800 tjänster till arbetsmarknadsverket. Under det det senaste budgetåret skedde en ökning där med 225 tjänster, vilket är mer än genomsnittet för tidigare år ur.der 1970-talet. Dessutom har vi under 1978 beviljat aspiranter i två omgångar, 300 varje gång, och här utlovas nu ytterligare tjänster. Det är således en upprustning av arbetsmarknadsverket som har skett under denna tid.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att det inte har skett någon nedrustning av arbetsförmedlingen sedan den borgerliga regeringen kom till. Nej, det har blivit fler tjänster. Men det har inte på långt när blivit fler tjänster i förhållande till hur många nya människor som söker arbetsförmedlingens hjälp. Vi har en mycket hög arbetslöshet i dag, inte minst bland ungdomarna. Vi har väldigt många ungdomar och vuxna som går i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning och som behöver arbetsförmedlingens hjälp. Det fungerar inte bra ute på arbetsförmedlingarna i dag. Det vet ungdomarna, och det vet arbetsförmedlarna själva. De är förtvivlade över sin situation. Många ungdomar är osäkra — det sade jag tidigare, och det sade f. ö. också arbetsmarknadsministern — och de kanske skulle behöva gå en ALU-kurs, en kurs där arbetsförmedlarna har en stor uppgift som vägledare och handledare. Men hur är läget i dag i det avseendet? Jo, de ungdomar som behöver gå en sådan kurs får vänta två tre månader innan de kommer in. Är man invandrare och bor i Stockholm får man stå i kö i åtta månader för att komma in på en sådan kurs, bl.a. därför att det finns för få arbetsförmedlare. Arbetsmarknadsministern svarade inte på min fråga om han tycker att det är rimligt att det skall ta ett år att bereda ett ärende av det här slaget. Tyvärr är inte detta det enda exemplet på att åtgärder för att motverka ungdomsarbetslösheten inte kommer till stånd. Vi framförde i våras en lång rad förslag till åtgärder, och vi har upprepat dem nu under hösten. Den motion som vi lade fram när riksdagsarbetet började och som bl.a. tog upp frågan om en resursförstärkning för arbetsförmedlingarna har vi ännu inte fått behandlad av riksdagen — den borgerliga majoriteten har sett till att behandlingen av den har uppskjutits. De förslag arbetsmarknadsministern nu skall lägga fram kommer inte heller att kunna behandlas under hösten, utan de kommer att tas upp först till våren. Jag ber än en gång arbetsmarknadsministern svara på min fråga. Herr talman! Min repliktid räckte inte till för att besvara Anna-Greta Leijons fråga i mitt förra anförande. Jag skall därför ta upp den nu. Det är inte något unikt att ett utredningsarbete behöver behandlas i remissinstanser och inom regeringens kansli under ett år, innan man kan förelägga riksdagen förslag. Jag skulle vilja säga att ett år är en ganska kort beredningstid i förhållande till vad många utredningars förslag kräver. Det är visserligen riktigt att jag hade hoppats kunna påskynda detta arbete så att tiden kunnat förkortas med någon eller några veckor och så att riksdagen hade kunnat besluta i frågan under hösten, men det har inträffat politiska händelser under hösten som Anna-Greta Leijon är väl medveten om. Jag tror därför att det är väl motiverat med ett par veckors försening, när en ny regering har tagit över ansvaret. Det viktiga är dock att den här resursförstärkningen sker. Jag skulle i det sammanhanget vilja påstå att det är en ganska unik företeelse att regeringen under löpande verksamhetsår beslutar tillsätta nya aspiranttjänster i två omgångar och dessutom lägger fram förslag om fasta tjänster i en omfattning som jag senare skall redovisa.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern talar om att det hänt saker under hösten när det gäller den politiska situationen i Sverige. Ja visst! Men arbetsmarknadsministern hade ett utmärkt tillfälle att ge arbetsförmedlingarna dessa förstärkningar så att förmedlingarna kunnat ägna mer tid åt ungdomarna redan i våras, när arbetsmarknadsministern lade fram sina förslag på grundval av sysselsättningsutredningens skrivelse om just åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Det gjorde han inte, utan då hänvisade han till att det ganska tidigt under hösten skulle komma ett förslag om arbete åt de handikappade och att dessa frågor skulle tas upp i det sammanhanget. Det är väldigt beklagligt att åtgärder för att motverka ungdomsarbetslösheten — inte bara den åtgärd som nu diskuteras, utan också många andra — fördröjs på detta sätt. Vi kan tyvärr konstatera att många ungdomar har gått arbetslösa i onödan genom denna passivitet. Det är allvarligt att unga människor inte kan få arbete när de slutat skolan. Det finns en risk för att ungdomarna i Sverige i dag tappar förtroendet inte bara för oss politiker utan för hela samhället när det gäller möjligheterna att ge dem det som de främst begär, nämligen rätten att få arbeta.
Herr talman! Man kan få intrycket att man med de storstilade förslag som Anna-Greta Leijon talar om skulle ha fått en lösning på alla problem och att vi inte skulle ha haft några arbetslösa ungdomar under hösten, men förslagen innebär faktiskt i det här avseendet att arbetsmarknadsverket skulle ha förstärkts med 150 tjänster. Låt mig då påminna om att det under min tid tillkommit 300 aspiranttjänster inom verket i två omgångar. Ytterligare 600 personer har med andra ord tillförts verket. En betydande förstärkning har 93 således skett under den period Anna-Greta Leijon talar om. Jag vill också påminna om att det under hela efterkrigstiden knappast någonsin har satsats så stora resurser på att hjälpa ungdomarna på arbetsmarknaden som under trepartiregeringens tid. När Anna-Greta Leijon talar om ungdomarnas eländiga situation tycker jag också att jag vill påminna henne om att det faktiskt var betydligt eländigare under den tid då hon själv hade ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Ungdomsarbetslösheten var betydligt större 1971 och 1972 än nu.
Herr talman! Man kan ju skämta. Herr Wirtén stod tidigare och talade om sina åtta månader som arbetsmarknadsminister. Det var det enda han var ansvarig för. Jag vet inte om jag skall tolka det som att herr Wirtén tror att jag har varit med så länge i de politiska sammanhangen att jag var arbetsmarknadsminister 1971 och 1972, Så förhåller det sig faktiskt inte. Sedan försökte arbetsmarknadsministern förringa de krav som vi har ställt. Jag vill bara påminna om att vi hälsade beslutet om aspiranterna med tacksamhet. Men det räcker inte med aspiranter. Arbetsförmedlingen behöver också tjänster, och detta inte av några byråkratiskäl. Arbetsmarknadsverket har i flera omgångar krävt de här tjänsterna utan att ha fått dem. Det har inte någon gång tidigare satsats så stora resurser på ungdomarna som under den här regeringens tid, säger arbetsmarknadsministern. Icke desto mindre går väldigt många ungdomar arbetslösa, och vi har ungdomar i beredskapsarbeten utan möjlighet till handledning och fortsatt sysselsättning. Det är ingen bra situation, arbetsmarknadsministern, och passiviteten på det här området har medverkat till att försvåra problemen.
Herr talman! Jag bestrider på det kraftigaste att det varit någon passivitet. Hur kan man kalla detta att göra större insatser för ungdomarna än någon gång tidigare för passivitet? Det är orimligt, Anna-Greta Leijon. Jag tycker inte att det finns skäl att upprepa sådana beskyllningar. När det gäller tjänstetilldelningen har jag redovisat vad som hänt hittills, och jag har också talat om vad som kommer. Verket får alltså ett antal nya tjänster, och förslag läggs fram före budgetpropositionen, vilket i och för sig är en ganska unik händelse. Givetvis har vi vidtagit inte bara traditionella åtgärder för att hjälpa de ungdomar som haft det svårt under den långa lågkonjunkturen och med de strukturproblem vi upplevt. Vi har också försökt att förnya arbetsmarknadspolitiken med avseende på konjunkturutvecklingen. Får jag erinra om exempelvis beredskapsarbetenas omläggning, nyrekryteringsbidrag och en hel del andra åtgärder — kanske framför allt det som nu är på väg i fråga om övergången från skola till arbetsliv, där det gäller att finna bättre former för att hjälpa ungdomarna in på arbetsmarknaden.
Herr talman! Det är naturligtvis bra att det nu så småningom blir en personalförstärkning vid arbetsförmedlingen, men det skulle ha behövts långt tidigare. När det sedan gäller satsningen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder är denna nödvändig, men det är självklart, att om en regering för en ekonomisk politik som inte sätter sysselsättningen främst, kommer detta i sin tur att kräva mycket stora satsningar på arbetsmarknadspolitiken. Herr Wirtén! Vi har talat om ungdomsarbetslösheten väldigt många gånger och har kommit med en rad olika förslag. Vi anser att de här problemen är allvarliga, och därför har vi försökt att konkret utforma åtgärder, som vi tror och vet skall minska ungdomsarbetslösheten. Tyvärr har vi mycket sällan mötts av någon allvarlig vilja att diskutera detta i sak, vilket jag djupt beklagar.

Herr talman! Lennart Nilsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta i syfte att skapa tillfredsställande lokaler vid arbetsförmedlingarna. Regeringen fastställer för varje budgetår en medelsram inom vilken utgifterna för nyanskaffning och förhyrning av lokaler till arbetsförmedlingarna skall hållas. AMS fastställer sedan — efter kontakter med de olika länsarbetsnämnderna — vilka lokaler som skall innefattas i denna ram. Den medelsram som skall gälla för nästa budgetår behandlas f.n. i budgetarbetet, och AMS kommer i likhet med tidigare år att själv få prioritera arbetsförmedlingarnas olika lokalbehov inom ramen.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga, även om det bara var en redogörelse för behandlingsordningen i dessa ärenden. Man kan dessutom fråga om det är regeringen som varje budgetår fastställer medelsramen — det är väl riksdagen som gör det på förslag av regeringen. Men det rör sig troligen här om ett förbiseende från arbetsmarknadsministern. Denna fråga sammanhänger mycket nära med den närmast föregående, som gällde ungdomsarbetslösheten.

Det förekommer t.o.m. att man får sitta i källaren och arbeta på vissa förmedlingskontor. På en del kontor delar två tjänstemän på samma rum, trots att de ofta har behov av att resonera enskilt med arbetssökande, exempelvis ungdomar, för att få möjlighet till den kontakt som egentligen behövs. Det framstår mot denna bakgrund som ganska underligt att man diskuterar inrättande av nya tjänster vid arbetsförmedlingarna. Även om detta i och för sig är vällovligt måste ju de människor som skall arbeta med dessa viktiga och allvarliga frågor också få en möjlighet att fullfölja sitt arbete på ett riktigt sätt. Det får de ju inte i den situation som råder i dag i stora delar av landet. Som arbetsmarknadsministern säger i sitt svar skall AMS ange hur mycket pengar arbetsmarknadsverket behöver för sin verksamhet, och myndigheten har också tidigare krävt och begär inte minst i sin anslagsframställning för nästa budgetår en ökning av medlen för de här aktuella ändamålen för att få tillfredsställande möjligheter att arbeta. Jag vill därför än en gång framställa följande fråga: Kommer regeringen i samband med att den nu skall tillföra arbetsförmedlingarna ett antal aspiranter att undersöka vilka möjligheter som finns att placera dem i lokaler som medger att de kan fullfölja sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt? Detta är den grundläggande frågeställningen, och på den punkten har jag inte fått något svar.
Herr talman! Självfallet kommer arbetsmarknadsverket att gå igenom lokalbehovet och undersöka framför allt var man behöver förstärka resurserna i detta avseende. Så sker också regelbundet varje år. Låt mig bara erinra Lennart Nilsson om vad som redovisas i AMS verksamhetsberättelse från 1977/78, nämligen att 26 nya förmedlingskontor under det budgetåret flyttade till nya lokaler, att 22 kontor har fått utökad kontorsyta genom förhyrningar i anslutning till befintliga lokaler och att ca 27 kontor har fått olika inredningsarbeten utförda. Sammantaget har alltså ca 75 av totalt ungefär 240 förmedlingskontor fått förbättrade lokalförhållanden. Det innebär, Lennart Nilsson, att vart tredje kontor har fått någon form av lokalförbättring under förra budgetåret. Det pågår alltså även i det här avseendet en upprustning av verkets möjligheter att fungera på bästa sätt. Jag skall inte gå in på någon redovisning av läget vid de enskilda kontoren. Jag vill bara säga att den princip vi tidigare har tillämpat, nämligen att verket självt avgör fördelningen av pengar som beviljas, bör få råda. Jag vill än en gång påminna Lennart Nilsson om att vart tredje kontor i landet fått en upprustning.
Herr talman! Det är väl riktigt att vart tredje kontor har fått en upprustning, men kvar står fortfarande det faktum att på många håll i landet är arbetsförmedlarna i en olidlig situation, somY gör att de inte kan lösa sina Nr 34 arbetsuppgifter på ett för de människor som har behov av kontakt med arbetsförmedlare riktigt sätt. Kvar står också det faktum att AMS har begärt mer medel för att kunna klara de här uppgifterna ute på de olika arbetsförmedlingskontoren. Därför Om Svenska Tovill jag fråga arbetsmarknadsministern — det här är saker som hänger ihop baks AB:s försäljmed varandra, och på detta sätt kan det skapas jobb inte minst för byggnadsarbetare i utsatta delar av landet —om han kommer att medverka till att man i det kommande arbetet tillmötesgår de krav som AMS ställer.
Herr talman! Vad gäller det materiella innehållet i budgetpropositionen, så avser jag inte att i dag säga något om detta. Det får anstå till en senare debatt.

Herr talman! Anna Eliasson har frågat statsrådet Hedda Lindahl om hon anser det önskvärt att Svenska Tobaks AB engagerar sig i försäljning av utländskt snask med hänsyn till andra samhällsorgans strävanden att förbättra folkhälsa och tandvård. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Enligt vad jag inhämtat säljer Svenska Tobaks AB tre sorters choklad som importeras från Holland. Av bolagets totala omsättning på 979 milj.kr. utgör försäljningen av dessa produkter en ringa del. Tobaksbolaget uppger att dessa produkter skulle ha saluförts på den svenska marknaden även om bolaget inte hade engagerat sig i försäljningen. Jag vill framhålla att jag inte har någon formell möjlighet att ingripa mot beslut av styrelserna i de statsägda bolagen. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att förebyggande åtgärder ägnas stor uppmärksamhet i utbildningen av tandläkare och annan tandvårdspersonal. En omfattande information om möjligheterna att förebygga tandsjukdomar av olika slag lämnas av personalen inom både folktandvården och den privata tandvården samt av statliga organ och frivilliga organisationer. Jag kan försäkra Anna Eliasson att regeringen lägger stor vikt vid att denna verksamhet fortsätter och vidareutvecklas.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, även om det inte innehöll något närmare besked om hur regeringen bedömer Tobaksbolagets engagemang ur hälsooch sjukvårdspolitisk synpunkt. Det var för att få belysning av just den frågan som jag vände mig till statsrådet Hedda Lindahl. Att regeringen anser det viktigt med utbildning och information för att förebygga tandsjukdomar är bra, men har inget direkt med Tobaksbolagets agerande att göra. När nu industriministern övertagit frågan, så vågar jag ändå hoppas att industriministern är beredd att ge ett klarare besked på den här punkten. Anser regeringen det önskvärt att Tobaksbolaget nu satsar hårt på att sälja utländskt snask, med tanke på andra samhällsorgans insatser för att förbättra folkhälsa och tandvård? Att snaskbranschen är intressant förstår man när man tar del av de uppgifter som tidningen Köpmannen ger i sin godisskola, som den kallas, där man nu hunnit till lektion nr 4. Syftet är, som tidningen uttrycker det, att ”skapa större intresse för en viktig varugrupp” hos detaljisterna och att ”tala om att godiset är lönsamt”. Läsarna får veta bl.a. att bruttovinsten för choklad och konfektyrer ligger på 30 20. Varje svensk konsumerar genomsnittligt nära 9 kilo snask per år. Det är mer än genomsnittet i Europa. Snaskfabrikanterna har med sina stora pengar till marknadsföring och aktiviteter i handeln alldeles särskilda möjligheter att få butikerna att satsa på försäljning av snask framför nyttigare produkter. Snasket betraktas i hög grad som impulsvaror. Varför har då Tobaksbolaget satsat hårt på snaskförsäljning? Är svaret så enkelt, och cyniskt, att snasket är dagligvaruhandelns lönsammaste produktgrupp och att Tobaksbolaget vill stimulera snaskkomsumtionen för att tjäna mer pengar när människor börjat ta varningarna om tobakens hälsorisker på allvar och skär ner sina köp av tobaksvaror? I princip vill jag inte utesluta att det kan finnas skäl för ett samhälleligt engagemang i snaskbranschen. Skälen i detta fall är dock svåra att hitta eller obefintliga. Och det väcker åtskilliga frågor att ett statligt företag som sysslar med tobaksvaror kastat sig in i snaskbranschen just i dag. Några tecken på att sociala eller hälsovårdspolitiska motiv ligger bakom Tobaksbolagets engagemang har jag hittills inte kunnat se. Eller är kanske avsikten att Tobaksbolaget, i likhet med vad man gör med sina andra varor, på frivillig väg kommer att förse snasket med varningslappar i syfte att begränsa konsumtionen? Även ur andra synpunkter har många människor ställt sig frågande till Tobaksbolagets snaskdrive. Vilka skäl kan finnas att öka andelen importerat snask genom samarbete med världens största snasktillverkare? Jag föreställer mig att industriministern principiellt anser att om snask skall försäljas här i landet, kan det också med fördel tillverkas i landet. Det har inte heller samma negativa effekter på vår handelsbalans.
Herr talman! Jag vet inte varpå Anna Eliasson grundar uppgiften om en massiv satsning på snaskförsäljning. Den stämmer inte med de uppgifter jag har fått. I fallet Tobaksbolagets försäljning av utländskt snask — det är ju det som Anna Eliasson talar om i sin fråga — rör det sig om mindre än 1 96 av omsättningen. Mitt väsentliga svar är att jag inte har, och att inte heller regeringen har, någon formell möjlighet att ingripa i de statliga bolagens dispositioner. Det ansvar som ägaren-staten har för dessa företags handlande utövas av de tillsatta styrelserna. I konsekvens med denna syn avser jag icke att här göra något uttalande om Tobaksbolagets verksamhet i det här avseendet.
Herr talman! Jag beklagar att industriministern inte i dag anser sig beredd att göra något mer allmänt uttalande. Det är inte förvånande att man på regeringshåll säger att man inte formellt har möjlighet att ingripa mot de beslut som fattas i de statliga företagens styrelser, men vad jag här har efterlyst är den allmänna syn man har på ett ökat statlig engagemang i snaskbranschen genom Tobaksbolaget. Det är ju både en hälsovårdspolitisk och en industripolitisk fråga, som jag anser är av viss vikt. Närjag i min fråga och mitt inlägg här har talat om en massiv satsning är det klart att den i relation till Tobaksbolagets övriga verksamhet inte ter sig särskilt överväldigande. Som jag försökte framhålla i mitt förra inlägg måste man emellertid se det i sammanhang med snaskbranschens storlek över huvud taget och de miljarder som varje år går till inköp av snask här i landet. Vill man ha någon uppgift om hur stora satsningarna har varit i inledningsskedet, kan man gå till det stora varuhus som befinner sig i omedelbar närhet av det här huset och finna att de enligt uppgift under den första vecka som de arbetade med Tobaksbolagets produkter av dem sålde varor för bortåt 25 000 kr. Vad jag sagt bygger i huvudsak på pressuppgifter. Av allt att döma är det fråga om en massiv satsning. Jag ställer mig mycket skeptisk till Tobaksbolagets engagemang på området.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig vilka omedelbara åtgärder jag avser att vidta för att undanröja bristerna i det nya statsbidragssystemet för grundskolan. Det nya statsbidraget till kostnader för driften av grundskolan utgår bl.a. i form av basresurser, förstärkningsresurser och tilläggsbidrag. Statsbidraget till basoch förstärkningsresurserna beräknas enligt ett veckotimpris som fastställs av regeringen för varje redovisningsår. Veckotimpriset för basresurserna är differentierat med hänsyn till kommunernas kostnader för veckotimmar på varje stadium. Förstärkningsresurserna fördelas dels direkt till kommunerna efter antalet elever, dels av länsskolnämnden till de kommuner som har särskilda problem i grundskolan. Tilläggsbidraget utgår med en av regeringen för varje redovisningsår fastställd procentsats på bidraget till basoch förstärkningsresurser. Regeringen har den 6 juli 1978 fastställt preliminärt veckotimpris och preliminär procentsats för tilläggsbidraget för redovisningsåret 1978 79 skall fastställas då det föreligger uppgifter om kommunernas kostnader för veckotimmar för året. Detta beräknas kunna ske under senare delen av våren 1979. Frågan om definitiv procentsats för tilläggsbidraget för 1978/79 bereds f. n. inom departementet. Som underlag föreligger en enkät från skolöverstyrelsen till kommunerna om kostnader för lärarvikarier m.m. Enligt skolöverstyrelsens redovisning av dessa enkätsvar motsvarar dessa kostnader ett tilläggsbidrag på i genomsnitt 11,5 926. Som framgått av min redogörelse är det inte möjligt att slutgiltigt bedöma effekten av det nya statsbidraget förrän det föreligger definitiva beslut om veckotimpris och tilläggsbidrag. Det nya statsbidraget infördes den 1 juli i år. Regeringen har gett skolöverstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera det nya statsbidraget och att redovisa erfarenheterna i samband med de årliga anslagsframställningarna. Skolöverstyrelsen har vidare fått i uppdrag att som underlag för beräkningen av tilläggsbidraget årligen genomföra och till regeringen redovisa undersökning angående ledighetsfrekvenser och vikariebehov i grundskolan. Jag vill avvakta dessa undersökningar och utvärderingar innan jag tar initiativ till några ändringar i det nya statsbidragssystemet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Rodhe för svaret. När riksdagen i april behandlade frågan om nytt statsbidrag för skolan, gjorde jag mig till talesman för kommunerna i Göteborgsregionen. De hade räknat på det nya statsbidragssystemet och kommit fram till att man skulle förlora ungefär 30 milj.kr. Jag tog upp frågan, och statsrådet Mogård sade förutom den del av hennes svar jag anfört i min fråga: Det har visat sig att i så gott som alla fall vi har hört talas om och där det hävdats att man skulle göra miljonförluster detta har berott på felräkningar. När man kom fram till de verkliga förhållandena har det visat sig att dessa felräkningar varit större, dvs. det är inte fråga om felräkningar. Statsbidragsförlusterna har blivit ännu större. Jag skall återge ett citat från utskottsbetänkandet. Riksdagen ställde sig bakom det betänkandet och beslöt enligt utskottets förslag. ”Utskottet utgår från att regeringen, om SÖ:s studium av det nya statsbidragets ekonomiska effekter ger anledning till det, vid nästa riksmöte lägger fram erforderligt ändringsförslag.” Efter detta blev det en debatt där man ställde sig frågan: Vad menar Nr 34 utskottet? Jo, svarade utskottets ordförande Stig Alemyr: Om kommunerna — Torsdagen den dvs. i Göteborgsregionen har räknat rätt och man förlorar 30 milj.kr. enbart i 16 november 1978 denna lilla grupp av kommuner, är det enligt utskottet inte någon marginell förlust, utan då måste man ta upp en överläggning och söka hitta en lösning på problemen. Mölndals kommun förlorar 3,5 miljoner trots att man gjort en uppräkning av tilläggsbidraget från 7,3 till 11 26. Det har visat sig att behovet är 17,5 96. Jag kan nämna att Göteborgs kommun förlorar ungefär 20 miljoner. Partille kommun, som jag själv kommer ifrån, förlorar bortåt 2 miljoner. Jag kan också nämna att bidragstäckningen när det gäller lärarlönerna minskar från 89 till 84 26. Från Kommunförbundets sida har uppgetts att kommunernas behov av tilläggsbidrag är mellan 9 och 19 96. Avser statsrådet att göra någonting åt det här problemet litet snabbare än vad som antyds i svaret? Kan man tänka sig en gruppindelning också när det gäller tilläggsbidraget?
Herr talman! Om jag har fattat rätt var man, när man schabloniserade tilläggsbidraget, medveten om att det kunde slå orättvist för vissa kommuner, särskilt om man ser det ett år i taget. Den definitiva procentsatsen är ännu inte fastställd, och det gör det väldigt svårt att säga hur mycket man skulle komma att förlora. Dessutom har man ingen möjlighet att se hur det slår över ett antal år — inte ens över två år. Det kan ju tänkas att det jämnar ut sig, att ledighetsfrekvensen kan skifta mellan olika år. Därför menar jag att man måste ha åtminstone ytterligare ett års enkätsvar för att kunna bedöma om tilläggsbidraget skall differentieras.

Herr talman! Kommunförbundets undersökning pekar på att kommunerna behöver mellan 9 och 19 96 i tilläggsbidrag. Även om det slutliga bidraget överstiger 11,5 26, som nu är genomsnittssiffran enligt SÖ:s beräkning, innebär statsrådet Rodhes förslag att man skall vänta ett år och att exempelvis Göteborg förlorar 20 miljoner, Partille nära 2 och Mölndal nära 3,5 miljoner. Detta är naturligtvis otillfredsställande. När kommunerna ställde upp bakom det nya statsbidragssystemet, som skulle vara en förenkling, var ju grundtanken att man inte skulle förlora någonting. Det finns kommuner som menar sig kunna förklara varför tilläggsbidraget bör vara större. T. ex. Mölndals kommun och kommunerna i Göteborgsregionen över huvud taget hävdar att närheten till högskoleutbildning— liksom lärarhögskolans placering i Mölndal — ger ett högre utslag när det gäller tjänstledighet för studier och därmed ökade kostnader för kommunerna. Men det är ointressant vilka motiven är för behovet av högre tilläggsbidrag — det är det högre tilläggsbidraget som under alla förhållanden måste fram. Jag tycker att det är beklagligt om kommunerna skall behöva vänta ett år på ett besked från regeringen i den här frågan, när den tidigare skolministern har 101 gjort klart — utskottets ordförande har också gjort det — att om det finns anledning till justering måste man göra den justeringen.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat vad jag ämnar göra för att säkerställa nuvarande sysselsättningsnivå inom skogsbruket. Skogsbrukets betydelse för sysselsättningen totalt här i landet har minskat successivt. Endast en liten del av befolkningen är numera sysselsatt i denna näring. Fortfarande har dock skogsbruket stor betydelse i de s.k. skogslänen, särskilt i vissa glesbygdskommuner. Där medverkar det också till att stärka underlaget för den service som är nödvändig. Rationaliseringen av skogsbruket måste fortsätta. Härigenom skapas möjligheter att satsa ytterligare på en förbättrad skogsvård. Rationaliseringen måste dock ske på sådant sätt att all möjlig hänsyn tas till de människor som är beroende av skogsbruket för sin försörjning. Hänsyn bör också tas till svårigheterna att i berörda områden skapa sysselsättning av annat slag. Om svårigheter skulle uppstå för dem som är sysselsatta i skogsbruket eller för enskilda orter, kan dessa givetvis påräkna insatser från samhällets sida inom ramen för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Jag vill erinra om att riksdagen år 1974 beslutade om ett särskilt regionalpolitiskt stöd till intensifierad skogsvård i norra Sverige. 1973 års skogsutredning har föreslagit en vidareutveckling av detta stöd. Frågan bereds f.n. i regeringskansliet. Jag har för avsikt att ta upp den i den proposition om skogspolitiken som planeras bli förelagd riksdagen till våren.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Skogsbruket är huvudnäringen i många kommuner i Norrlands inland. I det moderna skogsbruket är motorsågen på väg att ersättas av processorer, dessa väldiga maskiner som arbetsgivare — i andanom — ser ersätta manuell arbetskraft. Maskinerna, som fäller, kvistar och apterar träd, är dock alltfort att betrakta som prototyper som inte fungerar utan att få nästan varannandagsservice. Har man i domänverket eller i skogsbolag i samband med rationaliseringspropåerna räknat med hur många dagar om året dessa maskiner är i drift och hur många dagar om året processorerna står stilla på grund av behov av service m.m.? Det arbete som skogsarbetare uträttar tål mycket väl en jämförelse med vad maskiner gör. Har man, herr statsråd, efter den ökade mekaniseringen gjort några som helst undersökningar av de skador som fällningsmaskiner gör på virket? Har någon över huvud taget beräknat vad s.k. dubbskador drar för Nr 34 kostnader? Man kan starkt ifrågasätta tillförlitligheten och jämförbarheten när det gäller domänverkets siffror för produktivitetsutvecklingen. Skogsarbetare och de maskiner som i stor omfattning satts in efter månadslönens införande är inte verksamma under likartade betingelser, likartade avverkningsförhållanden. Maskiner sätts in på stora — oftast de bästa — skogsarealer, medan huggarna får göra det besvärliga och tidskrävande kringjobbet. Att införa rekryteringsstopp inom skogsbruket samtidigt som vart fjärde skogsarbetarjobb rationaliseras bort genom ytterligare mekanisering innebär ett dråpslag mot glesbygdskommuner där skogsbruket utgör huvudnäring. Det drar undan möjligheterna till existens i glesbygden och går stick i stäv med uttalade regionalpolitiska principer. Mekaniseringen får inte drivas längre i områden där man inte har andra arbeten och innan alternativ sysselsättning skapas. Nuvarande rekryteringsstopp bör snarast hävas, hävdar fackliga organisationer. Många ungdomar som går i skogsutbildning väntar på att få arbete i skogen. Att motivera dessa nya rationaliseringspropåer med förlustsiffror i en lågkonjunktur är knappast socialt försvarbart. Inom skogsbruket ställs nu ökade krav på arbetare. Men vilka krav på socialt ansvar ställer man på skogsbolag och domänverk, som nu snabbt sätter in processorer och andra maskiner för att konkurrera ut människor? Är statsrådet beredd att förutsättningslöst låta pröva frågan om processorers och andra stora skogsmaskiners lönsamhet från företagsekonomisk och social synpunkt?
Herr talman! Det resonemang som Kerstin Nilsson för angående effekterna av skogsbrukets rationalisering och mekanisering är naturligtvis intressant och viktigt, men jag tror det skulle föra för långt att här gå in på de bedömningar och avvägningar som måste göras. Det kanske kan vara av intresse att nämna hur utvecklingen sett ut under de senaste årtiondena. Skogsbrukets procentuella andel av sysselsättningen inom alla näringar var 1945 3,1 96, 1960 2,6 96 och 1977 1,3 96. Går man sedan till Norrland, som Kerstin Nilssons fråga närmast gäller, är siffrorna naturligtvis något högre. Jag vill också nämna beloppen för det stöd till intensifierad skogsvård som har utgått till norra Sverige. De två första åren, alltså budgetåren 1974 76, var beloppen 30 miljoner per år. 1976 78 och innevarande budgetår har det varit 49 milj.kr. årligen. Detta bidrag utgår till alla skogsägargrupper. De enskilda mindre skogsbruken har i förhållande till sin skogsmarksareal erhållit en större del av bidraget än storskogsbruken. Sysselsättningseffekten av bidraget beräknas för 1977 till 142 000 dagsverken. Det här bidraget har alltså betytt ganska mycket för att upprätthålla sysselsättningen inom skogsbruket i norra Sverige.
Herr talman! Av skogsarbetare krävs det nu ökat produktionsresultat. Från 16 november 1978 fackligt håll hävdar man att mekaniseringen inte kan drivas längre. De nya rationaliseringspropåerna motiveras med förlustsiffror i en lågkonjunktur. Det är inte socialt försvarbart. Man bör i stället anlägge nationalekonomiska synpunkter, när inte alternativ sysselsättning finns tillgänglig. Förlustsiffrorna bygger på kortsiktiga företagsekonomiska kalkyler. På kostnadssidan för i år upptas exempelvis mångmiljonbelopp för skogsgödsling, som är en investering för framtiden och vars effekter sträcker sig 7—10 år framåt i tiden. Rationaliseringssträvandena utgår från den förlust som man beräknar att domänverket kommer att göra i år. Man bör i det sammanhanget slå ut investeringarna på den tidsperiod under vilken de kommer att ha effekt. Jag vill fråga statsrådet om han sanktionerar den våldsamt snabba rationalisering inom skogsbruket som domänverket nu har aviserat och som skulle innebära att 500 arbeten skulle försvinna i Norrbotten och Västerbotten. I så fall blir min följdfråga: Vill statsrådet medverka till att ersättningsarbeten direkt skapas i samma takt som mekaniseringen i skogen friställer människor?
Herr talman! Här som på så många andra områden måste man göra avvägningar. En rationalisering, i detta fall inom skogsbruket, får sidoeffekter. Jag tror att man bör vara noga med att ta hänsyn till och utvärdera dessa sidoeffekter.
Herr talman! Det som sker i skogen i dag är att man i högre grad än tidigare laborerar med stora maskiner, vilkas företagsekonomiska lönsamhet man inte ifrågasätter. Det finns skäl att göra det genom det bortfall som uppstår. Detta sker på bekostnad av skogsarbetarkåren. Det är ett krasst företagsekonomiskt tänkande.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag kommer att föreslå bättre ersättning till biodlare, som måste förinta ett av yngelröta drabbat samhälle samt om jag kommer att lämna direktiv till samtliga lantbruksnämnder om att alla vildbisamhällen förintas som ett led i kampen mot yngelröta. bisjukdomskungörelsen förordnas om förintande av bisamhälle. Varje år Nr 34 förintas 1000-1500 smittade bisamhällen i bigård. För skada som uppkommit genom att tillsynsman eller annan myndighet beslutat om att förinta bisamhälle kan utgå ersättning av statsmedel. Ärende om ersättning prövas av lantbruksstyrelsen eller av lantbruksnämnd. F. n. är ersättningen 40 kr. per förintat samhälle. Det är enligt min mening viktigt att ersättningsbeloppet är så avpassat att efterlevnaden av bisjukdomslagstiftningen inte äventyras. Vildbisamhälle som kan misstänkas vara smittat av yngelröta kan förintas utan föregående undersökning. Antalet förintade vildbisamhällen uppgår till ca 2000 per år. Lantbruksstyrelsen har i sina anvisningar angivit att vildbisamhälle anses som smittat om yngelröta förekommit inom ett avstånd av 3 km. Såvitt jag kunnat utröna har denna rekommendation följts. För att få en uppfattning om hur många förintade vildbisamhällen som verkligen varit smittade har lantbruksstyrelsen anmodat tillsynsmännen att lämna vissa uppgifter om smittfrekvensen. Innan undersökningsresultaten föreligger är jag inte beredd att ta upp frågan om att generellt förinta alla vildbisamhällen.

Herr talman! Jag ber först att få tacka jordbruksministern för det till tonen klart positiva svaret. Biodlarna gör en värdefull insats för att trygga ett ekologiskt riktigt bedrivet jordbruk. Men de brottas samtidigt med svåra ekonomiska problem, inte minst på grund av yngelrötans härjningar. I bigårdarna bedrivs numera ett skoningslöst krig mot yngelrötan. Men tyvärr förekommer det då och då att en bisvärm ger sig i väg utan att den aktuelle biodlaren lyckas fånga in den. Dessa herrelösa bin bildar då vildbisamhällen i outnyttjade skorstenspipor eller andra utrymmen i husen. Även om svärmen varit frisk från början drabbas den vanligen efter några år av yngelröta. Det är därför mycket viktigt att dylika vildbisamhällen snarast möjligt lokaliseras och förintas. Ibland kan kostnaderna för en förintelse av ett dylikt samhälle bli ganska höga eftersom man kan tvingas bryta upp klädsel på husväggar o. d. för att komma åt bina. Bakgrunden till min fråga är — utöver vad jag nyss sagt — lantbruksstyrelsens sammanställning över bitillsynsrapporter för 1977. Av den framgår — vilket vi också kan se på kammarens TV-skärm — följande, och jag tar då upp de tre län som jag bäst känner till. I Hallands län finns 8 673 bisamhällen. Där har man hittat 262 vildbisamhällen, och av dem har 247 förintats. I Göteborgs och Bohus län finns 5 801 samhällen, 92 vildbisamhällen har konstaterats och 77 förintats. I Älvsborgs län finns 7 522 samhällen. 235 vildbisamhällen har hittats, och av dem har 233 förintats. 105 Jag noterar att det sannolikt måste finnas olika policy i olika lantbruksnämnder. Antalet vildbisamhällen borde ju rimligen stå i ungefärlig relation till antalet förekommande samhällen som sköts av biodlare. Men här är det en kolossal skillnad mellan situationen i Göteborgs och Bohus län och i de två grannlänen. Sedan några ord om ersättningen för ett förintat samhälle hos biodlare. Numera skall ett bisamhälle — även om man bara hittar en enda spor där — förintas i dess helhet. Och då förstår var och en att 40 kr. som ersättning för ett övervintrat samhälle, som kanske skulle producera honung för 500 kr., är orimligt. I fråga om vildbisamhällena menar jag att det faktum att man håller på med en undersökning möjligen kan ha fått vissa lantbruksnämnder att utfärda restriktiva regler för i vilken mån man skall undersöka om det finns vildbisamhällen och om de skall förintas eller inte.
Herr talman! När det gäller själva storleken av ersättningen till biodlare måste vi komma ihåg att den ersättningen bara är ett led i bekämpandet av amerikansk yngelröta. Ersättningen skall alltså medverka till att yngelrötan hålls under kontroll. Det ankommer på lantbruksstyrelsen att följa denna verksamhet och föreslå de ändringar som det finns skäl att göra. Vad sedan beträffar vildbisamhällena är grundtanken den att smittspridning genom vildbisamhällen skall undvikas i största möjliga utsträckning. Det finns emellertid inget som f. n. talar för att det är motiverat att gå så radikalt fram att man föreskriver ett generellt förintande av alla vildbisamhällen. Det skulle vara ett slöseri med personella och ekonomiska resurser att urskillningslöst förinta alla vildbisamhällen utan att man vet om man därigenom får en väsentlig förbättring när det gäller sjukdomsbekämpandet. Man måste också ha i minnet att de friska vildbisamhällena liksom tambisamhällena utför ett nyttigt pollineringsarbete.
Herr talman! Det är naturligtvis ett riktigt påstående att ersättningen för ett förintat vildbisamhälle är bara ett av sätten att bekämpa yngelrötan. Men jag vågar påstå att det är det viktigaste sättet. För den drabbade biodlaren innebär det en enorm förlust att tvingas förinta ett samhälle och få en ersättning på bara 40 kr. Detta kan medföra att biodlare — särskilt de som inte mer yrkesmässigt bedriver näringen — frestas att inte tala om att de har fått yngelröta utan försöker sanera samhällena på andra vägar. Vi vet att en del biodlare försöker med kemikalier och annat. Genom den låga ersättning som nu åtgår riskerar vi att få ett tilltagande antal samhällen drabbade av yngelröta. Jag tror att det bland biodlarna är en allmän uppfattning att ett vildbisamhälle, om det inte är smittat, kommer att bli det. En gång i tiden ansåg vissa skollärare att man skulle ha stryk, för hade man inte gjort något skulle man säkert komma att göra något. Jag skulle vilja travestera detta: Om ett vildbisamhälle inte är drabbat av yngelröta kommer det att bli det. Därför är det ingen mening med att låta samhället vara kvar i oförstört skick.

Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat om jag avser att framlägga förslag till förändring av nu gällande sophämtningslagstiftning. Karl Leuchovius har frågat mig om jag avser att förelägga riksdagen förslag om lag syftande till förenklad sophantering. Frågorna besvaras här i ett sammanhang. Renhållningskommitténs förslag till ny renhållningslagstiftning har nu remissbehandlats. Kommitténs förslag har kritiserats, på väsentliga punkter av ett stort antal remissinstanser. Jag har därför bedömt det nödvändigt att överväga vissa alternativa lösningar. Beredningen av ärendet pågår inom departementet, och det är min förhoppning att regeringen under våren 1979 skall kunna lägga fram förslag som syftar till en förenkling av renhållningen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för att jag har fått min fråga besvarad. Det kan väl tyckas att detta egentligen är en struntsak men för många enskilda är det faktiskt inte så. Service av olika slag el, sotning osv. — är den enskilde beredd att betala för. Annat är det med sophämtning som man inte anser sig behöva och inte vill ha utförd men som man i alla fall måste betala avgift för. Och inte nog med det; om man underlåter att betala, blir man åtalad. I våras kunde vi läsa i tidningarna att den dåvarande regeringen skulle komma med ett förslag till höstriksdagen om en ändring av lagstiftningen i det här fallet, och många av oss har väl trott att så skulle bli fallet. Jag har blivit tillfrågad om detta ibland när jag har varit ute i landet, och jag har sagt att det blir en ändring den 1 januari. För en vecka sedan kom det ett meddelande genom pressen att det inte skulle komma något förslag till riksdagen i höst. Jordbruksministern säger nu att renhållningskommitténs förslag har varit ute på remiss, och remissyttrandena har tydligen gjort att man satt vissa frågetecken för utredningens förslag. Jordbruksministern är rätt försiktig. Han säger att det är hans förhoppning att regeringen under våren 1979 skall kunna lägga fram förslag som syftar till en förenkling av renhållningen. Jag skulle då vilja ställa en konkret fråga: Är det ännu inte avgjort om det blir ett förslag till ändrad lagstiftning på det här området?

Herr talman! Jag ber också att få tacka för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt den är tidningsartiklar som talat om att nu gällande renhållningslagstiftning, som många med mig tycker är helt omöjlig för en del människor i glesbygdsområden, kommer att gälla ytterligare ett år framöver. I det betänkande som utredningen om en ny renhållningslagstiftning avlämnade den 24 april förutsattes att utredningens förslag skulle leda till bestämmelser som skulle kunna träda i kraft redan den 1 januari 1979. Nu säger jordbruksministern att ett antal remissinstanser har haft avvikande meningar på en del punkter, och det är väl helt klart att det finns vissa sådana, men på flera punkter, bl.a. i fråga om information, enhetlig författning, enhetlig besvärsordning och en generösare dispensgivning, var enigheten mycket stor inom utredningen. Det är beklagligt att man inte kunnat få fram propositionen tidigare. Nästan varje dag får jag brev och telefonsamtal från personer från hela landet som frågar när den här propositionen kommer. Enligt uppgift finns det flera kommuner som har högar med dispensärenden liggande i avvaktan på att få ett besked om när förslaget kommer och som också vill ha besked. Jordbruksministern säger i svaret att han hoppas att det skall komma ett förslag under våren. Det är ju ett ganska svävande besked, och jag vill ställa samma fråga som herr Fågelsbo: Kommer det något förslag våren 1979?
Herr talman! Båda frågorna gällde om jag avser att lägga fram ett förslag för riksdagen om förändringar i renhållningslagstiftningen. På detta har jag svarat att jag är angelägen att framlägga ett förslag till ny renhållningslagstiftning som undanröjer de brister som finns i dag. Men med hänsyn till att kritik mot väsentliga avsnitt i renhållningskommitténs betänkande har framförts av ett stort antal remissinstanser, däribland så tunga myndigheter som naturvårdsverket, socialstyrelsen och JO, kan kommitténs förslag inte utan vidare läggas till grund för en proposition. Olika lösningar övervägs f. n. inom jordbruksdepartementet, och det skulle därför vara oriktigt av mig att nu ge mig in i en sakdiskussion, innan regeringen tagit ställning i frågan. Jag kanske också bör erinra om att det är fråga om ett lagförslag som bör remitteras till lagrådet. Med hänsyn till detta är det svårt att exakt ange tidpunkten när propositionen kan lämnas.